Fru talman! Jag har inte för avsikt att gå in i debatten när det gäller yrkesintroduktionens avskaffande, men jag vill klart deklararera att det för ungdomarnas bästa hade varit klokt om yrkesintroduktionen hade fått fortsätta även efter den 1 juli. Den är ett viktigt inslag i strävandena att bereda ungdomar arbetslivserfarenhet som man inte bör slopa förrän man har garantier för att andra möjligheter fullt ut fungerar. I motion 586 har jag yrkat att Vetlanda och Eksjö kommunala idrottsgymnasier skall få möjlighet att i varje årskurs utbyta fem veckotimmari godkänd timplan mot specialidrottsverkamhet fr.o.m. läsåret 1983/84. Bakgrunden till yrkandet är att vissa distriktspecialförbund i Jönköpings län tillsammans med intresserade kommuner tagit initiativ till kommunala idrottsgymnasier. Verksamheten har pågått under innevarande läsår, och erfarenheterna hittills är enbart positiva. Utskottet har i sitt avslagsyrkande på motionen hänvisat till att det är SÖ i samarbete med Riksidrottsförbundet som bestämmer lokalisering, dimensionering och inriktning i fråga om idrottsgren. Jag är fullt medveten om att det är så när det gäller idrottsgymnasierna. Enligt min uppfattning är det emellertid en viss skillnad när det gäller de kommunala idrottsgymnasierna. Här utgår inga statsbidrag till lärarlöner i ämnet specialidrott, utan det ankommer på resp. kommun, specialförbund, lokal eller regional idrottsorganisation att svara för handläggningen. Eftersom verksamheten redan pågår är det endast möjligheten för eleverna att få byta fem veckotimmar i godkänd timplan mot specialidrottsverksamheten som erfordras. Enligt min uppfattning finns det ingen anledning att ha denna centrala styrning av verksamheten, utan distriktsspecialförbundens bedömning borde väga tungt vid bedömningen om verksamhet vid kommunala idrottsgymnasier bör få starta eller inte. Förslaget i min motion bygger på att en försöksverksamhet skulle ha fått starta i de kommunala idrottsgymnasierna i Eksjö och Vetlanda. Jag har inte sträckt mig längre, eftersom det kan finnas anledning att utvärdera en sådan här verksamhet, innan den permanentas. Jag beklagar att utbildningsutskottet har sett så negativt på denna möjlighet. Detta innebär ju att de ifrågavarande eleverna inte får samma förutsättningar som de som har kommit in på idrottsgymnasierna. För egen del tror jag det är positivt att man bereder fler ungdomar denna möjlighet att genomföra sina studier samtidigt som de utövar sin specialidrott. Fru talman! Att yrka bifall till en enskild motion mot ett enhälligt utskott förefaller föga meningsfullt, och därför avstår jag från detta, men lovar att aktualisera frågan under kommande riksmöte.

Fru talman! Jag noterar med tacksamhet att utbildningsministern fortfarande är kvar i kammaren. Detta ger oss en möjlighet att till slut få en ordentlig debatt om det förslag till lärlingssystem som moderata samlingspartiet lade fram i januari. Socialdemokraterna säger i det utbildningsbetänkande som behandlas i dag ett kortfattat nej till moderata samlingspartiets förslag till lärlingssystem. För en utomstående som tar del av utskottsbetänkandet kan det synas som om lärlingsfrågan är en liten och betydelselös del i den debatt som i dag förs om våra ungdomars möjligheter till yrkesutbildning och jobb. Inget vore dock felaktigare än en sådan bedömning. Flertalet vet att frågan om lärlingsutbildning innehåller politisk sprängkraft och kan få avgörande betydelse för utvecklingen i skolan och på arbetsmarknaden. Förslaget till lärlingsutbildning, utformat efter svenska förhållanden men byggt på de positiva erfarenheter som finns ute i Europa, är tydligen en ideologisk vattenpelare mellan en socialistisk-kollektivistisk samhällsuppfattning och de värderingar som vi moderater företräder, byggda på enskilda människors ambitioner att fritt välja och skapa en framtid för sig och sin närmaste omgivning. Socialdemokraternas nej är inte heller så korthugget som det förefaller i utskottsbetänkandet. Sedan vi moderater i januari presenterade vårt förslag till lärlingssystem har frågan diskuterats mycket såväl inom det socialdemokratiska partiet som inom olika fackliga organisationer. Vi vet av alla reaktioner som vi har fått utifrån landet och av den pressdebatt som vi har kunnat ta del av att det inom socialdemokratin i dag finns mycket starka sympatier för de principer för ungdomars yrkesutbildning som vi lagt fast i vår partimotion. Vi vet, fru talman, att många, oavsett om de använder socialdemokratiska valsedlar vid valet eller ej, anser att vårt förslag bygger på sunt förnuft och att det är en konstruktiv väg att ge våra ungdomar en verklig chans att skaffa sig både en bra yrkesutbildning och goda förutsättningar för att få ett riktigt jobb. Men vi vet tyvärr också att de socialdemokrater som sympatiserar med oss inte har stora chanser att göra sig hörda, när den socialistiska likformighetens hand tar tag i kammarens socialdemokratiska ledamöter och kommenderar nej till moderata samlings partiets förslag till lärlingssystem. Sunt förnuft får ge vika för socialistiska dogmer. Fru talman! Vi är över partigränsen överens här i kammaren om målet att ge våra ungdomar bästa möjliga utbildning, en kvalitativt högtstående yrkesutbildning och bra förutsättningar att få ett riktigt jobb. Men efter detta korta konstaterande skiljer sig våra vägar åt. Det är socialistiska värderingar som ligger bakom vårt nuvarande utbildningssystem. Ett fortsatt vaktslående om detta in i minsta detalj ger automatiskt mycket starka begränsningar för möjligheterna att reda upp situationen för våra över 100 000 arbetslösa ungdomar. Ett utbildningssystem som vårt, som tar liten hänsyn till enskilda individers grundförutsättningar och vilja att genom egna ansträngningar åstadkomma något för sig och sin framtid, har små möjligheter att lösgöra den kreativa kraft som finns inbyggd i varje uppväxande generation. Om vi behandlar våra ungdomar som kollektiv och drar alla över genomsnittets destruktiva kam, blir resultatet exakt den situation vi har i dag. Hög ungdomsarbetslöshet, bristande framtidstro bland våra ungdomar, tvivel på den egna förmågan, misstro mot det samhälle som ställer upp så restriktiva regler och inför så stora begränsningar för den enskildes möjligheter att påverka sin framtid gör att många ungdomar helt enkelt ger upp. Det är den passivitet som skapas i hägnet av en socialistisk utbildningspolitik. Det är i den miljön problemen för våra ungdomar växer fram. Det är i oviljan att erbjuda alternativ och ge nya öppningar som ni socialdemokrater som i dag säger nej till ett lärlingssystem gör klart för våra ungdomar att så länge moderata samlingspartiet inte får ett avgörande inflytande över politiken, återstår endast beredskapsarbeten och åter beredskapsarbeten och en fortsatt, mycket hög ungdomsarbetslöshet. Men, fru talman, trots den mycket besvärliga situationen på arbetsmarknaden för våra ungdomar — och jag säger ”trots” — växer det nu fram en generation av unga människor som revolterar emot det socialistiska, byråkratiska och likriktande samhälle som byggts upp under 1960 och 1970-talen och som socialdemokraterna nu med stor iver bygger vidare på. Det är unga människor som struntar i de regler som finns utformade i AMS-handboken, som inte vill ha beredskapsarbeten, som ger sig in i riskfyllda projekt med egenföretagande, som tar egna initiativ och griper alla tänkbara och otänkbara chanser som uppenbarar sig utanför samhällets erbjudanden om beredskapsarbeten. Det gör de därför att de har en stark vilja att skapa en plattform för framtiden och att ge sig själva en chans att få ett arbete. Det är ungdomar som vill visa att de faktiskt kan skapa en framtid, bara de får chansen. Det är ungdomar som kräver frihet att själva få bestämma över sin framtid och som kräver ökade möjligheter att forma den. De vill inte ha beredskapsarbeten. Det vill ha rätt och frihet att ta och skapa egna chanser. Mot den bakgrunden, fru talman, står sig moderata samlingspartiets förslag till lärlingssystem ännu starkare. Det bygger på enskilda ungdomars ambition, kreativitet och vilja till ansvarstagande. Det bygger på verklighetens krav och förutsättningar och är i grunden en helhjärtad satsning på varje enskild individs förutsättningar, inneboende ambitioner och gryende framtidstro. Fru talman! Vi har i dag över 100 000 ungdomar utanför den reguljära arbetsmarknaden. Många av dem har haft förmånen att få gymnasial yrkesutbildning i offentlighetens regi före den första arbetslöshetsperioden. Det är resultatet av att vi i dag har en utbildningspolitik som visserligen förutsätter att våra ungdomar skall kunna få en bra yrkesutbildning, men som inte ger dem utbildning i former som innebär största möjliga chans till ett arbete. Det faktum att arbetslösheten bland ungdomar trendmässigt har ökat ända sedan början av 1960-talet, oavsett konjunkturer och ekonomisk utveckling, borde faktiskt lända till eftertanke, också hos Lena Hjelm Wallén och socialdemokraterna. Att vi så grundligt har misslyckats med att bygga broar mellan yrkesutbildning och arbetsliv borde enligt min mening leda till politisk samling med ambitionen att ta oss an grundorsakerna till det som faktiskt har skapat den nuvarande situationen i Sverige. Men socialdemokraterna med Lena Hjelm-Wallén i spetsen avvisar vår utsträckta hand och trampar ensamma vidare i gamla fotspår. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att ligga kvar på hög nivå, trots att riksdagen under senare år trappat upp kampen mot ungdomsarbetslösheten med miljardpaket efter miljardpaket i AMS-insatser och beredskapsarbeten. Trots detta har inga positiva förändringar kunnat märkas. Problemen har tvärtom fördjupats och förvärrats. Slutsatsen är given, fru talman: Beredskapsarbeten i aldrig så stor mängd kan inte lösa de problem som våra ungdomar i dag har på arbetsmarknaden. Vi moderater har inte vid något tillfälle stuckit under stol med vilka åtgärder vi anser vara nödvändiga för att vrida utvecklingen rätt. För höga lönekostnader för ungdomar i förhållande till vuxna och erfarna yrkesarbetare, effekterna av 1970-talets arbetsrättslagstiftning och framför allt formerna för dagens yrkesutbildning är huvudorsaker till vår höga ungdomsarbetslöshet. Allt fler inser detta och väntar nu på att de politiska partierna och arbetsmarknadens parter skall ta tag i problemen. Villkoren och förutsättningarna för ungdomarnas övergång från skola till arbetsliv måste i grunden förändras. Kraven på de förändringarna understryks av ca 115 000 arbetslösa ungdomar mellan 16 och 25 år. Fru talman! I den debatt som förts mellan oss i moderata samlingspartiet och företrädare för landsorganisationen och det socialdemokratiska partiet har det uppstått en del olyckliga låsningar. Självfallet finns det — det drar vi oss inte en sekund för att säga — fler viktiga förklaringar till ungdomsarbetslösheten än en felaktig. lönestruktur, MBL etc. Det är klart att den ekonomiska krisen, bristen på tillväxt i ekonomin, låga investeringar inom näringslivet, en krympande arbetsmarknad på viktiga områden också är väsentliga förklaringar till ungdomarnas försämrade möjligheter att få jobb.

De huvudpunkter som avvisas tål att upprepas. Vårt förslag innebär: 2. Lärlingsråd upprättas i varje kommun. Dessa lärlingsråd — med representation för arbetsmarknadens parter, skolmyndigheter etc. — ansvarar för utarbetandet av detaljerade utbildningsplaner, för tillsyn och kontroll av företag och utbildningsresultat samt för individuell avvägning mellan teoretisk och praktisk utbildning, avpassad efter varje lärlingslinjes krav. 3. Lärlingarna följs på företagen av utbildade handledare med direkt ansvar för lärlingsutbildningen på den enskilda arbetsplatsen. 4. Företagen anställer lärlingarna och har arbetsgivaransvar under lärlingstiden. Lärlingsanställningen ställs utanför delar av MBL och Åmanlagstiftningen. 5. Lön utgår till lärlingarna i förhållande till gällande avtal och i förhållande till deras arbetsinsatser på företaget. Vi har sagt, men detta är något för arbetsmarknadens parter att avgöra, att man skulle kunna tänka sig 40 70 av avtalsenlig lön första året, 60 26 andra året och 80 26 tredje och fjärde året. 6. Lärlingarna ges garanterade möjligheter till exempelvis sex månaders anställning på lärlingsföretaget efter avslutad lärlingsutbildning. 7. Staten och arbetsgivarna delar på kostnaderna så att arbetsgivarna betalar lönekostnader och staten betalar utbildningskostnader, administrationskostnader etc. Men, fru talman, vi i moderata samlingspartiet ger oss inte. Utvecklingen de senaste åren talar till vår och ungdomarnas favör. Gradvis växer det fram olika insatsformer för ungdomar som knyter an till de grundproblem som vi avser att försöka lösa med vårt lärlingsförslag. Yrkesintroduktionen, ungdomsplatser och enskilda beredskapsarbeten är ingenting annat än indirekta erkännanden från dem som säger nej till lärlingsutbildning att vi faktiskt måste bygga nya broar mellan skola och arbetsliv, som ger våra ungdomar möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och få nya jobb. Men resultaten hittills visar att de åtgärder som vidtagits inte är vare sig tillräckligt omfattande eller tillräckligt kraftfulla. Det krävs ett fullgånget lärlingssystem för att vi varaktigt skall få bukt med problemen. Och, fru talman, vi vet att det fungerar. Efter ingående studier och besök på platsen i lärlingarnas land Österrike och kontakter med näringsliv, fackliga organisationer, skolmyndigheter, lärlingar, politiker och företag är vi mer än stärkta i vår tro på ett lärlingssystems möjligheter. Vårt mål är 100 000 lärlingsplatser under 1980-talet. Vi skulle, fru talman, faktiskt kunna påbörja genomförandet redan nu, om kammarens ledamöter ställde upp och sade ja till förslaget. Tyvärr ser det ut som om vi får vänta med nästa chans till 1985.

Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 14, 16 och 17 i utbildningsutskottets betänkande.

Fru talman! Det fanns en hel del ganska allvarliga missförstånd i Bengt Wittboms föreläsning. För det första är det inte socialdemokraterna som säger nej till moderaternas förslag i detta avseende. Det är riksdagens alla partier utom moderaterna som gör det. För det andra är det inte att säga nej till lärlingsutbildning det handlar om. Lärlingsutbildning finns i dag och kommer att finnas också fortsättningsvis. Den socialdemokratiska regeringen har redan föreslagit detta. På något sätt tycker jag nästan litet synd om moderaterna i deras debattsituation och med deras debatteknik. Man slåss ständigt mot väderkvarnar. Man ställer sig vid sidan av verkligheten — skolverkligheten i detta fall — och så ägnar man sig åt att måla nidbilder av påstådda åsikter hos debattmotståndare. Man ägnar sedan all kraft åt att debattera med dessa nidbilder. Det är vi andra som får ägna oss åt ett konstruktivt arbete för att förändra och förbättra skolverkligheten. Jag tror att skolverkligheten mår ganska illa av att bli beskylld för att vara någon sorts, som Bengt Wittbom sade, genomsnittets destruktiva kam. Det skulle alltså vara dagens gymnasieskola. Jag har sagt flera gånger i dag att lärlingssystemet behövs — framför allt medinriktning mot hantverksyrken och lågfrekventa yrkesområden. Om det handlar om att vi skall utvidga och diskutera nya former för den verksamheten, så ge oss då en möjlighet att göra det sedan vi fått SÖ:s utvärdering i höst. Men moderaterna är här medvetet otydliga när det gäller att säga vad det egentligen handlar om. Samtidigt antyder man nämligen att detta är någonting mycket större och någonting helt annorlunda, någonting som innebär att man river upp hela yrkesutbildningen inom gymnasieskolan. Det är inte så underligt att vi andra partier säger nej till detta, eftersom det här ordsvallet gör att det ni verkligen menar är synnerligen diffust. Ni försöker alltså medvetet spela på olika opinioner på ett ganska obehagligt sätt. Jag tycker att hela den här diskussionen är ett uttryck för att moderaterna snarare vill ha strid till varje pris än nå ett resultat som är bra och positivt för ungdomarna. Jag vill också något kommentera vad som har sagts om ungdomsplatser och yrkesintroduktion. Den debatt som har förts här kan ge ett intryck av att det skulle vara någon försämring som skulle införas i vad gäller kommunernas uppföljningsansvar. Då har man helt missat poängen — att vi nu höjer ambitionen, att vi förstärker kvaliteten i verksamheten och att det måste till ett resurstillskott som jämfört med vad som angavs i förra budgetpropositionen rör sig om 112 milj.kr. Det är inte, som Rune Rydén sade, något brådstörtat förslag som vi här kommer med. Det är ett förslag som har utarbetats av skolöverstyrelsen. Vi har sedan haft kontakter i normal ordning med arbetsmarknadens parter, och därvid också med Kommunförbundet. Tillsammans har vi utarbetat ett förslag som det är rätt stor uppslutning kring. Jag tycker att moderaterna skulle vara ganska försiktiga med att använda uttrycket ”brådstörtat” i sammanhanget — med tanke på vad som hände 1980. Då genomförde den borgerliga regeringen ett system som kommunerna inte alls var beredda på — det kom nästan som en blixt från klar himmel. Vad vi gör nu är att i en mer normal beslutsgång ta till vara det bästa som tidigare har funnits i de olika systemen när det gäller det kommunala uppföljningsansvaret — ungdomsplatser och yrkesintroduktion — och åstadkomma en kvalitetshöjning. Nu kan jag mycket väl tänka mig att det ändå kommer att bli övergångssvårigheter i början, och det nämnde jag också. Men vi skall på olika sätt försöka klara de svårigheterna. Då skall man inte göra större problem av detta, vilket jag tycker man gör när man t.ex. har en mycket centralistisk inställning och anser att vi skall binda upp organisationsbesluten centralt. Från regeringens sida har vi i överläggningar med Kommunförbundet kommit fram till att ju mera lokalt ansvar man här lägger in, desto bättre kommer verksamheten att vara. Verksamheten kommer att vara enhetlig i vad gäller bidragen och reglerna för kommunerna. Men sedan kommer det att vara stor flexibilitet. Planerna kommer ju att byggas upp kring var och en av de unga individer som kommer att vara berörda. Jag ser det också så, att det är en fördel att de fackliga organisationerna och SAF har varit med och fått påverka och att de nu har ställt sig bakom vårt förslag. Till skillnad häremot tycker flera av de borgerliga talesmännen i riksdagen att det är ett problem så snart man skall blanda in de fackliga organisationerna. SAF har gjort en SIFO-undersökning, där det verkligen inte gäller att ”som man ropar får man svar”. Ropen var nog snarare till för att de tillfrågade skulle vara mindre positiva mot ungdomsplatser. Men här har man fått svar som innebär att företagen — arbetsgivarsidan — är positivt inställda till ungdomsplatserna. Och när man frågat hur den ordinarie personalen ser på att få in ungdomarna på ungdomsplatser och hur de fackliga organisationerna har agerat i det fallet, så har man ju också fått mycket positiva svar. Det finns en mycket stor uppskattning av ungdomsplatssystemet. Nu borde vi, tycker jag, ställa upp för ungdomarna och göra ett riktigt bra system, när vi har beslutat oss för en kvalitetshöjning. Att vi sedan har problem med sysselsättning för ungdomar och att detta problem har ökat under 1970 och 1980-talen bekräftar jag gärna. Men jag tycker att Bengt Wittbom skulle ta mindre ord i sin mun, för problemet har ju framför allt ökat under de sex år då vi har haft borgerlig regering.

Fru talman! Det sista utbildningsministern sade innan hon lämnade talarstolen bekräftar en misstanke jag har: vi som dagligen, handfast sysslar med det problem som över 100 000 ungdomar har i och med att de inte kan få något jobb, vi lever i en annan verklighet än man tydligen har i utbildningsdepartementet och skolöverstyrelsen. Vi upplever nämligen att vi verkligen måste göra någonting åt situationen. Om utbildningsministern inte har sett hur utvecklingen varit — det finns mycket bra statistiska beskrivningar utarbetade av AMS -— skall jag gärna se till att utbildningsministern får statistik som visar den trendmässiga utvecklingen av ungdomsarbetslösheten sedan början av 1960-talet. När man skall bedöma trenden går det inte att komma med några fraser om sex års borgerligt regerande. Och jag kan säga: Vi tog inte heller tag i grundproblemet —- inte på det genombrytande sätt som vi nu kommit fram till att vi måste göra genom att genomföra lärlingssystemet. Skolmyndigheterna mår illa när de blir beskyllda, säger Lena Hjelm Wallén. Nej, de blir inte beskyllda för någonting. Vi vänder oss naturligtvis mot de politiker som bestämmer hur det skall vara i skolan, under vilka förutsättningar skolan skall arbeta och hur systemet för yrkesutbildning skall se ut. Moderaterna vill ta strid till varje pris, säger Lena Hjelm-Wallén. Ja, det är värt striden om vi kan förbättra situationen för 115 000 arbetslösa ungdomar. Då är det värt striden. Orden om att vi alla måste ställa upp, och alla de vackra fraserna, är ju inte värda vatten för de arbetslösa 16-25-åringar som varje år blivit fler, oavsett färg på regering, konjunktur och ekonomisk utveckling. När vi då ser ett annat system som fungerar, inte bara i Österrike utan också i Schweiz, när vi ser att lärlingsutbildningen faktiskt är bra, då skall vi väl lära oss någonting av det. Och vi är inte alls ensamma, Lena Hjelm-Wallén. Vi skrev en gemensam reservation med våra borgerliga bröder i arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 i år. Och vi står inte några mil från varandra, efter vad jag kunnat bedöma av vad som står i det aktuella betänkandet. Vi skall nu behandla kompletteringspropositonen och återigen ta upp lärlingssystemet. Jag är alldeles övertygad om att om vi fick möjlighet i regeringsställning skulle vi kunna genomföra det här systemet. Men ni socialdemokrater vill inte ens utreda om det går att skapa ett lärlingssystem med bevarad hög kvalitet i teoretisk utbildning och yrkeskunskaper. Ni säger bara rumphugget nej.
Fru talman! Just nu är det utbildningsutskottets betänkande som behandlas. Och där är moderaterna ensamma på sin linje. Och jag förstår majoriteten i utskottet. När man skrapar litet grand på det som moderaterna framför finner man att det är ett ordsvall som inte har någon konkretion i sig. Jag tycker att det länder alla de andra partierna i utskottet till heder att man vill ha litet mer konkreta besked innan man hoppar på vagnen. Och jag tror också att vi till nästa budgetproposition, då vi har fått en utvärdering av den period då vi haft försöksverksamhet med eftergymnasial lärlingsutbildning, kan få en konkret och konstruktiv diskussion, om hur vi skall använda lärlingsutbildningen i framtiden. Men försök inte hävda att vissa är för och andra är emot lärlingsutbildning — det stämmer inte med verkligheten. Vi vill ju alla ha kvar lärlingsutbildningen.
Fru talman! Ända sedan vi lade fram vårt förslag har vi upplevt att socialdemokratin, så länge det gick, försökt undvika att diskutera det. Man hade väl, såvitt jag förstår, nog jobbigt internt då. Nu försöker man svepa in resten av borgerligheten i sin famn i ett nej. Det är ett konstaterande från utbildningsministerns sida som inte stämmer med verkligheten. Det är ingalunda, Lena Hjelm-Wallén, en fullständig proposition som har jobbats fram i den partimotion som vi lade i januari. Det är självklart. Just därför begär vi att riksdagen skall ge regeringen i uppdrag att snabbt titta på förslaget. Konkretion — jo, Lena Hjelm-Wallén, det finns konkretion, det finns gott om det. Jag vill rekommendera utbildningsministern att prata med yrkesrådet som, efter vad jag förstår, snart kommer hem från Österrike efter att ha studerat systemet där och fått sig konkretion till livs. En konkretion som, till sist fru talman, talar om för oss att det faktiskt går att bygga upp ett system där arbetslösheten för ungdomar mellan 16 och 20 år ligger under 1 96 och arbetslösheten bland färdigutbildade lärlingar — som finns i en skara av 190 000 på arbetsmarknaden i Österrike — efter avslutad utbildning icke är statistiskt mätbar. Inte ens unga människor som har utbildat sig i reguljära yrkesskolor klarar att konkurrera med den goda kvaliteten och de yrkeskunskaper som lärlingarna har. Arbetslösheten inom kategorin äldre ungdomar består faktiskt av sådana ungdomar som genomgått gymnasieutbildning. Framför allt finns det, fru talman, en mycket stor rörlighet på arbetsmarknaden mellan olika yrkesområden bland de ca 45 000 ungdomar som varje år går ur det här systemet. Det talar fullständigt emot ett av socialdemokraternas viktigaste motargument, nämligen att det skulle vara en smal och urvattnad utbildning.
Fru talman! Jag upprepar det igen. Jag är helt beredd att till hösten, när SÖ:s utvärdering om den gymnasiala lärlingsutbildningen kommer, diskutera hur vi skall utnyttja lärlingsutbildningen framöver, och då kan även moderaterna komma med sina konkreta åsikter, som än så länge icke är framförda. Men vad jag inte är beredd att diskutera det är att riva och bryta upp den yrkesutbildning som finns i dag i svensk gymnasieskola, och som det finns all anledning att vara stolt över. Den betyder så mycket för individerna och för arbetslivet i dess helhet. Här måste jag tyvärr konstatera att moderaterna i sitt sätt att hantera lärlingsutbildningsfrågan kraftigt har angripit den vanliga gymnasieutbildningen.

Fru talman! Med anledning av motion 2152, yrkande 1, som behandlas i det nu diskuterade betänkandet vill jag säga följande: Om man ökar antalet timmar som en elev får studera på egen hand, kan det knappast ses som något negativt, om man inte gör ett alltför stort intrång på den s.k. fritiden. Men om man gör det på bekostnad av den tid som eleven får undervisning av en lärare, handlar det knappast om något reformarbete, utan det måste ses som helt förkastligt. Man kan inte negligera gymnasieelevernas oro för de s.k. lärarlösa lektionerna. Man kan inte, samtidigt som man kräver ökade kunskaper och höga betyg, dra in på kunskapsförmedling och handledning av lärare. Och, om man samtidigt använder resurser som avsatts för att hjälpa de svaga eleverna, de som behöver extra lärarstöd, för att jämna ut effekterna för den breda allmänheten, har man hamnat i någonting som man skulle kunna kalla motsatt Robin Hood-politik, dvs. att man tar från dem som inte har för att dela ut till andra. Flera kritiska röster höjdes mot införandet av ökad självstudietid, och här i kammaren har redan detta ämne ingående diskuterats. Det finns således ingen anledning för mig att förlänga debatten. Låt mig bara avslutningsvis säga att det var med glädje som jag hörde utbildningsministern uttrycka sin och regeringens ambition att snarast avskaffa de s.k. lärarlösa lektionerna.

Fru talman! Eftersom jag inte har tillgång till de utredningsresurser som krävs och som man har på ett departement anser jag mig inte kunna svara på den frågan. Däremot motser jag med glädje de förslag som regeringen kommer att lägga fram.
Fru talman! Det var inte särskilt kritiskt av Margareta Hemmingsson att säga att hon med glädje motser det förslag som regeringen kommer att lägga fram, oavsett hur det förslaget ser ut. Utbildningsministern har ju inte tidigare kunnat svara på hur man skall omprioritera. Det enda vi har fått ett klart besked om är att det skall omprioriteras inom skolans verksamhetsom råde. Om den omprioriteringen innebär att man tar pengar någonstans där de enligt Margareta Hemmingssons egen uppfattning bättre skulle behövas, kanske det inte är så självklart att hon ställer upp på ett sådant förslag.
Fru talman! Det är i och för sig en hypotetisk fråga, som jag inte kan svara på, eftersom jag inte vet vad jag anser om det som kommer. Däremot ser jag det som positivt om vi snarast möjligt avskaffar de lärarlösa lektionerna. Det var det frågan handlade om.

Fru talman! Regeringens och lagutskottets majoritets ståndpunktstagande i de frågor vi nu har att besluta i är tyvärr ett bevis för det beklagliga faktum att den socialistiska majoriteten systematiskt arbetar på att försämra företagandets villkor. Byråkratins och kontrollstatens svångrem dras åt på medborgarnas och företagens frihets bekostnad. Man kan inte frigöra sig från misstanken att detta skeende är en del i en stor stategi, som syftar till att knäcka företagarviljan och bereda marken för ett kollektivt ägande av näringslivet. Jag har tidigare här i kammaren framfört denna synpunkt. Dagens ämne bekräftar enligt min uppfattning mina tidigare påståenden, och jag skall försöka att belägga detta. Regeringens proposition 139 blir till en bekräftelse på att regeringen lägger fram förslag som syftar till att förändra företagandets villkor på grunder som saknar relevans. Ett av de främsta skäl som åberopas utgörs av en hänvisning till kampen mot den ekonomiska brottsligheten. I detta ärende, liksom i så många andra ärenden, saknar denna hänvisning relevans. I Martin Olssons motion har refererats ett uttalande av riksåklagaren, som jag föreställer mig att Martin Olsson kommer att vidareutveckla. Jag vill emellertid i mitt anförande konstatera att han därmed har hänvisat till ett argument som på ett förödande sätt krossar grunden för regeringens förslag, som vilar på hänvisningen till kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Riksåklagaren uttalar nämligen sin övertygelse, att någon ändring av likvidationsreglerna inte är påkallad, särskilt med hänsyn till tyngden i de motstående intressena. Regeringen åberopar vidare, och lagutskottets majoritet accepterar till stöd för den ståndpunkt man intagit, det generellare begreppet borgenärsintresse. Det skall då först konstateras att varken regeringen eller utskottsmajoriteten har besvärat sig med att hänvisa till eller påstå existensen av något missförhållande i nuvarande reglers innehåll såvitt avser det allmänna begreppet borgenärsintresse. I svepande ordalag hänvisar man på skilda ställen i propositionen och utskottsskrivningen på detta sätt till borgenärsintresset, utan att precisera innebörden av hänvisningen. På flera ställen i regeringens proposition görs påståenden eller sker hänvisningar som är felaktigt underbyggda och saknar verklig grund. Det skulle föra för långt i detta anförande att citera samtliga dessa ställen. Jag vill emellertid redan nu markera att i den mån det under debatten blir nödvändigt är jag beredd att exemplifiera detta mitt påstående. Regeringen och utskottsmajoriteten tycks beklagligtvis sammanblanda konkurs och likvidationsförfarande. Många av de ståndpunktstaganden som görs och de hänvisningar som sker tycks vila på överväganden av konkursrättslig natur. Men det är i själva verket tvärtom så att likvidation över huvud taget inte kan förekomma om inte samtliga borgenärer tillgodoses. Denna hänvisning till konkursliknande förhållanden innebär alltså på nytt en konstruktion av ett argument för att införa dessa stelbenta och byråkratiska regler till nackdel för företagandet. Aktiekapitalet i ett aktiebolag är den ram inom vilken bolagets intressenter kan bedöma bolagets förmåga till risktagande. Givetvis är reglerna till skydd för aktiekapitalet väsentliga. Man kan hävda att dessa regler utgör själva grundvalen för respekten för aktiebolag som företagsform. Men lika givet är då att de regler som skall styra aktiekapitalet och respekten för det egna kapitalet måste innehålla bestämningar som är acceptabla och möjliga att upprätthålla under normala omständigheter i företagandet. Alltför strikta regler innebär att alldeles normala skeenden dras in i formella likvidationsförberedande förfaranden.

Den flexibilitet som ligger i 1975 års regler och som utvecklades väl av den då ansvarige ministern Carl Lidbom representerar en rimlig avvägning mellan nödvändig flexibilitet och respekt för upprätthållandet av det egna kapitalets gränser. De nya regler som nu föreslås innebär — i motsats till de bedömningar som Carl Lidbom på sin tid gjorde — en risk för att borgenärsintresset skadas i stället för att gynnas av att formella regler utlöser katastrofala likvidationsförberedande åtgärder. Jag vill, fru talman, med dessa ord yrka bifall till första avsnittet av reservation nr 1. I andra avsnittet av reservation nr 1 berörs frågan om val av likvidator. I denna fråga menar jag att regering och lagutskottets majoritet på nytt, på ett uppseendeväckande och tragiskt sätt, exponerar sin misstro mot näringsliv och rörelseidkare. Under utskottsbehandlingen borde det rimligen ha funnits material tillgängligt som utgjort mycket tunga och avgörande argument mot utskottsmajoritetens ståndpunktstagande och mot regeringens förslag. Låt mig beröra några av dessa argument, som lagutskottets majoritet helt negligerat. För det första: Det borgenärsintresse som man menar sig vilja skydda saknar, på sätt som jag nyss påpekat, helt relevans. Likvidation kan ju inte komma i fråga i de fall då borgenären inte får fullt betalt. I de fallen skall konkurs tillgripas. En hänvisning till borgenärsintresset är således falsk och felaktig. För det andra: Den absolut vanligaste grunden för likvidation är beslut av aktieägarna själva — endera till följd av en fusion, eller också till följd av ett normalt beslut att avveckla en rörelse. Givetvis är det då ett aktieägarintresse, inte ett borgenärsintresse, att likvidator kan utses. Det räcker då inte med att hänvisa till vaga uttalanden av föredragande statsråd eller vaga skrivningar av lagutskottets majoritet om att domstol — ifall propositionens förslag vinner bifall — skall ta hänsyn till aktieägarintresset. Det normala förfarandet måste vara lagens huvudregel. För det tredje: Lagutskottets majoritet bortser helt från den självklarhet som ligger i att man, om man får åtnjuta lagens förtroende att driva rörelse, rimligen också bör få åtnjuta lagens förtroende att avveckla samma rörelse. För det fjärde: Vi har i vår motion kunnat påvisa att förfarandet att en domstol skall utse en utanför företagets krets stående likvidator i normalfallet kommer att kosta 50 000-100 000 kr. I många fall skulle alltså kostnaden för likvidationsförfarandet överstiga aktiekapitalet — en helt orimlig situation. För det femte: Lagrådet gjorde påpekanden om tekniska missgrepp som såväl regering som utskottsmajoritet förbisåg. Jag menar att utskottsmajoritetens cyniska bortseende från alla dessa tunga argument på nytt är en bekräftelse av utskottsmajoritetens och regeringens verkliga avsikt. De strävar i egentlig mening inte efter ett kampmedeli kampen mot den ekonomiska brottsligheten, utan fastmer efter att strategiskt försämra villkoren för företagandet. De vill ge större makt åt centralbyråkrati och utöka antalet kontroller, på bekostnad av företagarvilja och frihet. Jag yrkar, fru talman, med detta bifall till andra delen av reservation nr 1. Tlagutskottets betänkande berörs också frågor om låneförbud. I moderata samlingspartiets partimotioner nr 1590 och 1588 har vi begärt att det i lagen skallinarbetas regler som lägger fast att ett företags resurser skall få utnyttjas för att säkerställa generationsväxlingar och ägarskiften, dvs. få utnyttjas för åtgärder som syftar till att säkerställa företagets sunda fortbestånd. Den socialistiska majoriteten anför på nytt konstlade argument för att avvisa detta förslag, som blott tillkommit i syfte att gynna samtliga företagets intressenter. I lagutskottets betänkande på s. 16 uttalas alltså bl.a. att ett medgivande till moderaternas yrkande skulle utgöra ett avkall på den grundläggande principen bakom låneförbudet, nämligen att bolagets eget kapital måste skyddas mot urholkning genom lån till intressenter i bolaget. Förhållandet i de fall moderaternas motion avser är ju egentligen exakt det motsatta, nämligen att bolagets resurser skulle få utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget. Någon urholkning av bolagets kapital skulle därmed inte ifrågakomma. Lånet skulle användas för ett destinerat ändamål som skulle tillföra låntagaren en resurs som kunde utnyttjas för att säkerställa bolagets fordran. Jag menar alltså att lagutskottets majoritets skrivning inte är någonting annat än en demonstration av sökandet efter konstlade argument för att avvisa förslag som syftar till att ge bättre och sundare villkor för företagande. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 3. Moderaterna har i många år sökt att på olika sätt markera vår starka känsla för att utveckla de anställdas och för den delen även övriga enskildas möjlighet att delta i ägandet av det egna företaget och av näringslivets företag. Samverkan mellan arbete och kapital i förtroende mellan anställda, företagsledning och ägare är en kraftkälla att ösa ur som måste utnyttjas och utvecklas. I dessa dagar, då regering och riksdagsmajoritet driver på utvecklingen av centralistiska, kollektiva maktsträvanden, känns det särskilt angeläget att markera vårt hängivna stöd för tanken att ett företags resurser jämväl skall få disponeras för de anställdas aktieförvärv i det egna företaget eller i andra företag. Det är en fin reform i ägardemokratins riktning som vi är rädda om. Tillsammans med centern har vi därför i reservation nr 5 velat markera vår avstyrkan av vpk-motionen 1607. Jag yrkar med detta, fru talman, bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Det är synnerligen viktigt att lagstiftning och andra åtgärder från samhällets sida utformas så, att förutsättningarna för ekonomisk brottslighet så långt som möjligt begränsas. Men samtidigt måste vi ha regler för ekonomisk verksamhet i exempelvis aktiebolagsform som underlättar och stimulerar seriös verksamhet. Vår nuvarande aktiebolagslag fastställdes av riksdagen 1975 och trädde i kraft 1977. Sedan dess har, bl.a. som led i kampen mot ekonomisk brottslighet, flera reformer gjorts inom bolagsrätten. Jag kan nämna att näringsförbud i samband med konkurs infördes 1980 och att bestämmelser om att alla nya aktiebolag skall ha kvalificerad revisor gäller fr.o.m. senaste årsskiftet. Likvidationsreglerna för aktiebolag har även ändrats, bl.a. genom att möjligheten till fattigkonkurs för aktiebolag har avskaffats. Vi har vidare fått en ny lagstiftning om handelsbolag och nya redovisningsregler för ekonomiska föreningar. År 1980 infördes en lagändring i syfte att klarlägga bolagsstyrelsens skyldighet att agera vid befarad förlust av aktiekapitalet. I lagutskottets betänkande 36, som vi nu diskuterar, behandlar vi främst proposition 139 med förslag till skärpta regler om tvångslikvidation och förslag om att domstol alltid skall utse likvidator när ett aktiebolag skall upphöra med sin verksamhet. Vidare framläggs i denna proposition förslag om registrering av bolagsfunktionärer. Herr talman! Jag vill först ta upp frågan om tvångslikvidation. Ett aktiebolag måste numera ha ett aktiekapital uppgående till minst 50 000 kr. Enligt gällande, 1975 års, aktiebolagslag måste ett aktiebolag träda i likvidation om två tredjedelar av aktiekapitalet gått förlorat och om inte ordinarie bolagsstämma under nästföljande år godkänner en balansräkning som visar att det egna kapitalet uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet. I propositionen föreslås nu betydligt strängare regler. Redan om hälften av aktiekapitalet gått förlorat måste enligt propositionen ett aktiebolag träda i likvidation, om man inte inom åtta månader har ett eget kapital som uppgår till hela det registrerade aktiekapitalet. Propositionens förslag innebär alltså en skärpning av bestämemlserna — från att ha gällt förlust av två tredjedelar av aktiekapitalet till att gälla en förlust av endast hälften av aktiekapitalet — och tidsfristen minskas från drygt ett år till åtta månader. Dessutom föreslås den kraftiga skärpningen att hela aktiekapitalet mot f.n. hälften av aktiekapitalet skall återställas. Motivet för propositionens förslag, som grundas på en promemoria från brottsförebyggande rådet, är att dessa utgör led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Låt oss se på varför vi har nuvarande regler — som för resten innebär en uppmjukning jämfört med tidigare aktiebolagslag. Den proposition som innehöll förslaget till 1975 års aktiebolagslag var signerad av dåvarande statsrådet Lidbom. Han ansåg att de äldre reglerna var för hårda för företagen — företagen skulle ju utvecklas och leva vidare — och att kraven på kapitalökning inte borde vara så stränga att företagen tvingas till likvidation därför att tiden för återställandet av det egna kapitalet var så kort. Han framhöll bl.a. ”att det inte minst från de anställdas synpunkt är nödvändigt att ge likvidationshotade företag ett visst rådrum för att undgå tvångslikvidation”. Centern, moderata samlingspartiet och folkpartiet har i var sin motion avvisat regeringens förslag om skärpta likvidationsregler. Vi håller fast vid de regler som statsrådet Lidbom väl motiverade 1975. Enligt vår mening finns det inte tillräckliga anledningar till att ändra dessa regler. Tvärtom anser vi att ett genomförande av regeringens förslag skulle innebära ytterligare svårigheter för företag som drabbats av problem att genomföra rekonstruktion av verksamheten. Dessutom skulle riskerna öka att företagen drabbas av en tvångsvis framkallad avveckling. Inte minst för nystartade företag, där ofta en betydande kapitalförbrukning sker i inledningsskedet, kan regeringsförslaget leda till betydande svårigheter. Det är också av sysselsättningsskäl och för att underlätta för seriös ekonomisk verksamhet som vi från de tre icke-socialistiska partierna säger ett klart nej till regeringsförslaget. Man bör komma ihåg att förutsättningarna för att vi skall klara vårt lands ekonomiska problem är att företagen kan fungera, utvecklas och ge sysselsättning. Det kan vara av intresse att se vad dessa nu föreslagna regler skulle ha medfört om de gällt under de gångna åren — föregående talare nämnde något om det. Styrelsen för Stockholms fondbörs framhöll i sitt yttrande över BRÅ:s promemoria, som ju innehöll motsvarande förslag, att inget börsföretag tack vare de hittillsvarande likvidationsreglerna har varit likvidationspliktigt vid något bokslutstillfälle. Men, sade styrelsen för fondbörsen, om de föreslagna reglerna gällt är det sannolikt att så hade varit fallet för några stora börsföretag. Vidare kan det vara av intresse att veta hur förslaget bedömts ur brottsförebyggande synpunkt. I den motion där jag står som första namn har vi redovisat riksåklagarens synpunkt. Riksåklagaren framhöll exempelvis att han inte var övertygad om att man av intresse för brottsbekämpning skulle kräva skärpta likvidationsregler. Herr talman! Vi behandlar i detta betänkande även en annan proposition, nämligen proposition 94. I den föreslås ändrade regler för beskattning och behandling i balansräkningen av statligt stöd. Det råder i utskottet enighet om att tillstyrka den propositionen. När det gäller likvidationen föreslås i propositionen regler som syftar till att undvika tvångslikvidation i vissa fall. Föredragande statsrådet skriver: ”En likvidation leder i regel till att bolaget upplöses och att den verksamhet bolaget bedrivit läggs ned. Med hänsyn till likvidationens ingripande konsekvenser är det viktigt att förhindra att ett aktiebolag tvingas i likvidation i onödan.” Så sägs alltså i proposition 94, signerad av finansministern. Herr talman! Dessa värderingar bör vara vägledande även när vi tar ställning till proposition 139. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1, som innebär avslag på förslaget om skärpta likvidationsregler. Det andra förslageti proposition 139 innebär att likvidator alltid skall utses av domstol och inte som nu av bolagsstämman då den beslutar om likvidation. Förslaget i propositionen innebär att man vill närma reglerna rörande likvidationsförfarandet till dem som gäller vid konkurs. Enligt vår uppfattning föreligger här stora principiella skillnader. Det bör observeras att flertalet likvidationer genomförs frivilligt på grund av att man vill upphöra med verksamheten och inte till följd av svårigheter att klara bolagets ekonomi. Vid frivillig likvidation föreligger inte risk för att fordringsägarna inte skall komma att få betalt för sina fordringar. För fordringsägarna bör det därför sakna intresse hur likvidationen genomförs och vem som är likvidator. Liksom hittills bör det vara en rättighet för aktieägarna att besluta om vem som skall vara likvidator. Det ligger också i aktieägarnas intresse att avvecklingen av bolaget genomförs snabbt och billigt. Propositionens förslag skulle även innebära en, enligt vår mening, onödig byråkratisering av likvidationsförfarandet. I detta utskottsbetänkande behandlas även några fristående motioner. I en folkpartimotion tas upp den av riksdagen många gånger tidigare behandlade frågan om särskild bolagsform för mindre företag. Frågan utreddes och förslag till en sådan bolagsform framlades under senare delen av 1970-talet. Tyvärr mötte förslaget en ganska omfattande kritik under remissbehandlingen. I stället för en särskild bolagsform övervägdes därför att i aktiebolagslagen införa särskilda regler för mindre företag. En lagändring innebärande ökning av minoritetsskyddet i aktiebolag med få aktieägare genomfördes således 1980. Enligt ett enigt lagutskott har ännu inga nya omständigheter framkommit som ger anledning att ånyo aktualisera frågan om särskild bolagsform för mindre företag. Liksom tidigare framhåller vi vikten av att regeringen följer denna fråga med intresse och tar upp frågan om skilda regler för större och mindre företag när detta visar sig påkallat. Frågan om låneförbudet tas upp i motioner både av moderaterna och av vpk. Låneförbudet innebär att ett bolag inte får låna ut pengar till vissa personer som har nära anknytning till bolaget. För att underlätta generationsskiften kan dispens från låneförbudet ges. I moderatmotionen, som fullföljs i moderaternas reservation nr 3, begärs lagändring innebärande undantag från låneförbudet för att underlätta generationsskiften. Enligt vad vi i lagutskottet inhämtat synes regelmässigt dispenser från låneförbudet för att underlätta generationsskiften ha beviljats. Enligt vår mening saknas därför anledning att tillstyrka motionens krav på lagändring så länge andra fakta inte redovisats. Jag yrkar följaktligen bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Samtidigt vill jag betona vikten av att samhället på olika sätt — bl.a. genom skatteregler — bidrar till att underlätta ägarskiften och generationsskiften inom olika typer av mindre företag. I syfte att underlätta för anställda att förvärva aktier i det egna bolaget infördes undantag från låneförbudet våren 1982. Förslaget genomfördes då av den icke-socialistiska majoriteten och var en åtgärd i strävandena att sprida ägandet och öka de anställdas inflytande i och samhörighet med sitt företag. Vpk föreslår nu i en motion, som föranlett vpk:s reservation 4, att detta undantag från låneförbudet skall avskaffas. Vi övriga i lagutskottet avvisar motionsförslaget men med olika motiveringar. Socialdemokraterna var motståndare till detta förslag i fjol när det genomfördes, och de har sin motivering. Vi i centern och moderaterna uttalar oss däremot positivt om gällande möjligheter till lån. Detta framgår av vår reservation nr 5, som jag till slut, herr talman, yrkar bifall till.

Herr talman! Underlaget för lagutskottets betänkande nr 36 är ju dels proposition 94, dels proposition nr 139 om likvidation av aktiebolag m.m. och 8 motioner, varav 3 med anledning av proposition 139 och 5 från den allmänna motionstiden i januari i år. Det jag skall uppehålla mig vid är de delar av vpk-motionen 1982/83:1607, som behandlas i betänkandet. Motiveringarna till de här ifrågavarande motionsyrkandena finns i motion 1605 om ökade resurser för bekämpande av ekonomisk brottslighet. Jag skall först i korthet beröra de allmänna utgångspunkterna i motion 1605. I motionen görs en definition av den ekonomiska brottsligheten i samhället. Man säger att ekonomisk brottslighet är all sådan verksamhet som riktar sig mot folkflertalets intresse. Verksamheten vänder sig mot folkflertalets intresse för en solidarisk omfördelning av resurserna, och den skadar solidariteten genom destruktivitet. Inom arbetaroch folkrörelser spelar solidariteten en helt avgörande roll. Den står i motsats till egoistiska vinstintressen, som i sin förlängning kan ta sig uttryck också i ekonomisk brottslighet. Alla som ställer upp för ett solidariskt och jämlikt samhälle måste därför rimligen också ställa upp i kampen mot den stora och destruktiva ekonomiska brottsligheten. Hur stor denna är i Sverige kan man knappast få ett säkert mått på, men den har uppskattats till mellan 5 och 10 96 av BNP, eller till 30-60 miljarder kronor. När den svarta sektorn i samhället nått sådana nivåer är det allvarligt, och beslutsamma insatser måste till för att skärpa kampen mot ekonomisk brottslighet. Vi har sagt i motionen att det aldrig går att helt få bort den ekonomiska brottsligheten inom ramen för vårt nuvarande ekonomiska samhällssystem, men detta förhållande får på intet sätt hindra oss från att trycka tillbaka den svarta sektorn så långt som det bara är möjligt. Vi har från vpk i flera år motionerat om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Vissa krav har vi fått tillgodosedda, vissa är föremål för utredning och andra har vi fått avslagna. De förslag som vi har tagit upp i 1983 års motion grundar sig främst på underlag från brottsförebyggande rådet . Jag skall kommentera de nu förevarande kraven i motionen i den ordning som de besvarats i utskottsbetänkandet. Vårt första yrkande gäller förslaget att riksdagen skall ge regeringen till känna vad i motionen anförs om skärpta regler beträffande registrering hos patentoch registreringsverket av bolagsstyrelsen. I motionen framhålls att bolag under två år har haft skyldighet att årligen till patentoch registreringsverket anmäla vilka som sitter i bolagens styrelser, men att de inlämnade uppgifterna inte använts på ett rationellt sätt. Motionärerna har förordat mera långtgående åtgärder, som bl.a. skulle göra det möjligt att söka på person. Vi har också anfört att den registrering som finns skall vara ansvarsbindande så länge som ändringsanmälan inte gjorts. Härigenom skapas ett intresse hos avgångna styrelseledamöter att se till att omregistrering sker. Dessa registeruppgifter bör kunna databaseras och jämföras med uppgifter i andra register som kan utvisa skatterestans, näringsförbud och liknande. Vad svarar då utskottsmajoriteten på detta? Jo, man är allmänt välvillig till yrkandets inriktning, men vill först avvakta verkan av nu rådande ordning, innan man är beredd att föreslå någon riksdagens åtgärd. I betänkandet hänvisas till att registret över aktiebolagen håller på att föras över till ADB och att man numera också kräver in personnummer och postadress. Utskottet uttalar sig också för att registret skall kompletteras med personnummer på de personer som kvarstår i registret från tiden före nuvarande aktiebolagslags ikraftträdande. Med hänsyn till bl.a. de påpekanden som utskottet här har gjort har jag t. v. låtit mig nöja och har på den punkten bara fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. I vårt nästa yrkande i motionen tar vi upp frågan om s.k. namnkarantän för aktiebolag. Vi påpekar att man i samband med ”slakter” av företag av vinstbolagskaraktär söker dölja transaktionerna genom täta namnbyten på bolagen. Man kan ofta bevara ett inarbetat företags namn för framtida behov, samtidigt som själva ”inkråmet” satts i konkurs. Vi menar att transaktioner med namnbyten på aktiebolag skulle försvåras, om man införde en ordning med namnkarantän på förslagsvis ett halvt år. En sådan ordning skulle ju inte heller drabba normala överlåtelser, där såväl namnet som verksamheten övergår till ny ägare. I utskottsbetänkandet har man skrivit utförligt på denna punkt. Man hänvisar till att utskottet i sitt betänkande 1980/81:4 anförde att firmabyte kan ingå som ett led i ekonomisk brottslighet eller i en eljest illojal verksamhet. Enligt utskottets mening framstod det därför som angeläget att åtgärder vidtas som kan motverka att en bolagsordning ändras av illojala skäl. Utskottet ställde sig bakom en lösning som innebar att länsstyrelserna gavs möjlighet att förhindra att ett bolag gled ur kontrollsystemet på grund av att det bytte firma. I det nu förevarande betänkandet säger lagutskottet att det ännu saknas underlag för en bedömning av huruvida den nya regeln i aktiebolagslagen innebär en tillfredsställande lösning av problemen med firmabyten. Utskottet vill avvakta ytterligare erfarenhet innan man är beredd att överväga skärpning. För egen del anser jag i likhet med motionärerna att kampen mot den ekonomiska brottsligheten har en sådan tyngd att man redan nu bör vidta skärpning i enlighet med vad motionärerna påyrkat. På den grunden har jag reserverat mig för bifall till motionen. Vårt tredje motionsyrkande gäller låneförbudet i aktiebolagslagen. Ett sådant förbud infördes, som framgår av utskottets skrivning, år 1973. År 1982 genomfördes vissa ändringar av reglerna om låneförbud i 12 kap. 7§ aktiebolagslagen. Ändringen trädde i kraft den 1 juli 1982 och innebär att aktiebolag under vissa förutsättningar får lämna penninglån till anställda för förvärv av aktier i det långivande bolaget. Vidare undantas helt från låneförbudsreglernas tillämpningsområde innehav eller förvärv av andel i en aktiefond eller i en aktiesparfond som inte är företagsanknuten. När dessa förslag fördes fram av den dåvarande borgerliga regeringen gick de två stora organisationerna på arbetsmarknaden, LO och TCO, emot. Även socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna gjorde det. Vi anser för vår del att de skäl som dessa organisationer framförde emot undantag från låneförbudet alltjämt är vägande. Undantagen från låneförbudet bör därför slopas. I sitt svar på motionen är inte utskottet negativt, men vill avvakta vad kommissionen mot ekonomisk brottslighet kan komma fram till. Utskottet säger sig ha inhämtat att kommissionen skall ta upp frågan om låneförbudet och komma med förslag. Detta vill utskottet avvakta och inte föregripa vad kommissionen kan komma fram till. Med hänvisning till de stora organisationer som stod bakom ett nej till det genomförda undantaget från låneförbudet och som jag redan nämnt anser jag att det står klart att undantagen bör slopas redan nu. Jag har därför reserverat mig för bifall till motionen i vad gäller låneförbudet. Herr talman! Slutligen konstaterar jag att alla partier säger sig vilja bekämpa ekonomisk brottslighet och minska utrymmet för den svarta sektorn i samhället. Det skiljer sig emellertid i fråga om vad man är beredd att göra åt saken. Jag finner då att det är vi inom vpk som vill gå längst. Socialdemokraterna är egentligen av samma mening som vpk men vill avvakta erfarenheter och utredningar, under det att de borgerliga partierna tassar fram med större försiktighet. Under en företagsvänlig mask smyger de litet försiktigt — det har ju framgått av vad som sagts här i debatten. I ett läge då den svarta sektorn kanske omsluter lika mycket som halva budgetunderskottet i statsbudgeten är kampen mot den ekonomiska brottsligheten en fråga som måste få hög prioritet. Det handlar också om att trycka tillbaka sabotörerna mot solidariteten i vårt samhälle. Det är därför som vi driver på i de här frågorna. Jag yrkar med det anförda bifall till reservationerna nr 2 och 4, som är fogade till lagutskottets betänkande 1982/83:36.
Herr talman! Med anledning av vad Per Israelsson sade om arbetet för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten vill jag säga några ord. Vår inställning är att den ekonomiska brottsligheten skall bekämpas. Om vi ser på vad som gjordes på det området under de sex icke-socialistiska åren finner vi en lång lista över ändringar i lagstiftningen för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten samt ändringar i myndigheternas organisation och annat. Det tar för lång tid att nu räkna upp de många åtgärder som vidtagits. Jag nämnde i mitt inledningsanförande en del av det som gjorts på aktiebolagsrättens område. Det är inte fråga om att ”tassa fram”, som Per Israelsson sade, utan kraftfulla åtgärder har vidtagits och skall vidtas. Men i fråga om tvångslikvidation, som vi nu framför allt diskuterar, gäller det att göra en avvägning mellan vad som över huvud taget är åtgärder riktade mot den ekonomiska brottsligheten och förslag som man tror är riktade mot den ekonomiska brottsligheten men som enligt många bedömare i verkligheten kommer att vara negativa för de seriösa företagen. Undantaget från låneförbudet, som Per Israelsson vill upphäva, infördes i fjol av den icke-socialistiska majoriteten för att stimulera enskilt ägande och möjligheterna för anställda att låna i företaget för att köpa aktier där. Detta undantag är kringgärdat med noggranna bestämmelser. Lånebeloppet till de anställda får vara högst två gånger gällande basbelopp, alltså nu ca 39 000 kr. Erbjudandet om lån måste dessutom rikta sig till minst hälften av de anställda i företaget — inte bara till en liten del. Vidare måste lånet återbetalas inom fem år. Dessa och andra regler gör att det finns garantier för att denna bestämmelse inte kan missbrukas. Samtidigt är den en del av olika åtgärder för att stimulera ett spritt enskilt ägande.
Herr talman! Jag skall inte ta någon längre debatt med Martin Olsson. I mitt huvudanförande gjorde jag ingen skillnad mellan de borgerliga partierna utan tog dem så att säga i en bunt. Jag kanske kan göra den distinktionen att det finns vissa skillnader mellan de borgerliga partierna och därmed ge Martin Olsson det erkännandet att det finns skillnader mellan exempelvis centerpartiet och moderaterna när det gäller hållningen till den ekonomiska brottsligheten. Jag vill påstå — och jag sade det förut — att det är vi som vill gå längst i denna fråga och är pådrivande. Vad det gäller låneförbudet hänvisade jag till att de två stora organisationerna på arbetsmarknaden var emot dessa undantag innan de infördes. Det största politiska partiet i landet var också emot dem. De argument som då anfördes är alltjämt gällande. Vi anser att skall man ha ett låneförbud i aktiebolagslagen med så pass lågt aktiekapital som det ändå är i dag, så bör det upprätthållas på ett riktigt sätt, och man bör inte ha dessa undantag, som vi inte anser vara sunda.
Herr talman! Ett förslag behöver inte vara sämre därför att, som Per Israelsson säger, det största politiska partiet är motståndare till det. När det gäller låneförbudet och begränsningen av de anställdas rätt att låna för förvärv av aktier i det egna företaget, har det inte under den tid det gällt framkommit någonting som talar emot att det var en lämplig åtgärd.

Herr talman!

Och även om dagens borgerliga opponenter knappast formulerar sig lika glansfullt, så har den Hamiltonska slutsatsen i många fall alltjämt sin bärighet. Det gäller sålunda i hög grad den borgerliga inställningen till behovet av lagstiftning på det ekonomiska området i allmänhet och kanske i fråga om ekonomisk brottslighet i synnerhet.

Uppfattningarna skiljer sig däremot i flera avseenden i fråga om förslaget i proposition 139 om skärpning av reglerna för likvidation av aktiebolag. Enligt nuvarande bestämmelser i aktiebolagslagen inträder likvidationsplikt för ett bolag när aktiekapitalet gått förlorat med två tredjedelar. Om skäl föreligger att anta att aktiekapitalet urholkats i sådan omfattning, är bolagets styrelse skyldig att omgående upprätta en s.k. likvidationsbalansräkning. Frågan om bolaget skall träda i likvidation skall snarast hänskjutas till bolagsstämman. Om denna inte beslutar om likvidation, får bolaget en frist till ordinarie bolagsstämma under nästföljande räkenskapsår. Man har sålunda mycket lång tid på sig att fylla upp aktiekapitalet, och det är just en av de grunder som det finns skäl att peka på när man nu föreslår en reform. Skulle det vid denna ordinarie bolagsstämma visa sig att det egna kapitalet — eventuellt efter nedsättning av aktiekapitalet — inte uppgår till halva aktiekapitalet, åligger det styrelsen, om stämman inte fattat likvidationsbeslut, att hos rätten ansöka om tvångslikvidation. I flera sammanhang har man uppmärksammat brister i skyddet av företagets bundna kapital. Det har bl.a. visat sig att aktiebolag med otillräckligt kapital ofta utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Och ekonomisk brottslighet är särskilt vanlig i mindre företag, alltså företag som har aktiekapital på ca 50 000 kr. I december i fjol beslutade riksdagen med anledning av en socialdemokratisk partimotion att ge regeringen till känna att det finns ett uppenbart och dokumenterat behov av en skärpning av likvidationbestämmelserna för aktiebolag. I den proposition som regeringen redan nu framlägger — mindre än ett halvår efter riksdagsbeslutet — föreslås att likvidationsbalansräkning skall upprättas när halva aktiekapitalet gått förlorat, att fristen för bolagsstämman att besluta i likvidationsfrågan fastställs till åtta månader och att hela aktiekapitalet måste täckas för att bolaget skall undgå att träda i likvidation. Regeringen föreslår också att likvidator alltid skall utses av domstol. Det är väl inte oväntat att dessa regeringsförslag avvisas av de borgerliga företrädarna i lagutskottet. Moderaterna motiverar i en motion sitt ställningstagande med bl.a. följande synnerligen anmärkningsvärda formulering: ”Propositionen är ett utmärkt exempel på resultatet av den verksamhet som BRÅ” — dvs. brottsförebyggande rådet — ”har bedrivit i Sverige. Utgångspunkten för många av de förslag som framlagts av BRÅ synes ha varit att alla som driver aktiebolag är företagare som syftar att med aktiebolagets hjälp lura staten.” Ett uttalande av den här karaktären säger faktiskt mer om motionärerna än om regeringsförslaget. Det är värt att notera i detta sammanhang att centern kollektivt i en reservation skrivit sig samman med ett parti som har denna nyss citerade inställning till brottsförebyggande rådets verksamhet. Därför vore det väsentligt att få en kommentar — om centern och dess företrädare i det här fallet, Martin Olsson, verkligen kan ställa sig bakom en sådan beskrivning av brottsförebyggande rådets insats. Reservanternas invändningar saknar helt enkelt trovärdighet redan mot den bakgrunden att ett bolag kan undvika likvidation genom en nedsättning av aktiekapitalet för täckning av förlust. Det finns således möjlighet att undvika den situation som en likvidation innebär. I och med att denna möjlighet står till buds faller också det borgerliga talet om negativa sysselsättningskonsekvenser av skärpningen av likvidationsplikten platt till marken. Det kan inte vara rimligt att en företagare som inte ens kan finna täckning för ett aktiekapital som motsvarar den lagstadgade minimigränsen på 50 000 kr. skall få driva verksamhet i aktiebolagsform. Han bör i stället vara hänvisad till sådana verksamhetsformer där han personligen svarar för företagets förbindelser. Den logiska konsekvensen av den borgerliga reservationen nr 1 borde ju vara att centern och moderaterna kollektivt krävde en sänkning av denna minimigräns för aktiekapitalet. Det borde vara följden av att man anser att det är orimligt att begära de skärpningar som vi nu från utskottsmajoriteten föreslår, varvid vi speciellt uppmärksammar de mindre bolagen. Anser man att skärpningarna skulle skada seriös företagsamhet, då skall man alltså föreslå en sänkning av minimigränsen, som i så fall satts alltför högt. Men det har vi inte tidigare hört talas om, så det kan kanske vara rimligt att vi nu får en kommentar på den punkten. När det gäller formerna för utseende av likvidator finner vi också här regeringsförslaget väl avvägt. Det är i många situationer angeläget att en likvidator står fri och obunden i förhållande till bolagets ägare och tidigare ledning och att rimliga garantier kan skapas för att den som svarar för bolagets avveckling är sakkunnig och i övrigt en lämplig person. Att man tillgriper likvidatition är ju inte ett normalt förfarande. När det då inträffar, så kan det inte vara orimligt att en utomstående betraktare, som är neutral i sammanhanget, får göra den slutliga bedömningen vid avvecklingen av bolaget. Detta sker bäst genom att likvidator alltid utses av domstol, alltså även i de fall då likvidationen beslutas av bolagsstämma. Någon hämsko på berättigade ledningsoch ägarintressen, t.ex. vid en frivillig avveckling av ett företag, behöver detta inte alls innebära, eftersom det i propositionen är klart uttalat att rätten bör vara lyhörd för aktieägarnas önskemål, om dessa inte kan förväntas stå i strid med borgenärernas intressen. Jag ber därför att få yrka avslag på reservation nr 1. I övrigt vill jag nöja mig med ytterst kortfattade kommentarer till de övriga reservationerna. I reservation nr 2 konstaterar vänsterpartiet kommunisterna med rätta att firmabyten ofta ingår som ett led i ekonomisk brottslighet. Aktiebolagslagen innehåller regler om att firmabeteckning skall anges i bolagsordningen. Denna skall jämte andra föreskrivna uppgifter angående bolaget registreras hos patentoch registreringsverket. Ändringar skall likaledes registreras, och dessa ändringar får inte verkställas förrän registrering har skett. Efter en promemoria från brottsförebyggande rådet beslutade riksdagen 1980 om en förstärkning av aktiebolagslagens regler på denna punkt, innebärande att ett aktiebolag som byter firma omgående skall underrätta länsstyrelsen om detta. I den händelse att så inte sker kan registrering av firmaändringen vägras. Det är angeläget att förhindra att en bolagsordning ändras i illojalt syfte, och den sedan några år verkande uppgiftsskyldigheten kan — jag understryker ordet ”kan” — vara ett verksamt medel att motverka sådana illojala förfaranden. Men det kan ändå finnas skäl att se över nuvarande regler beträffande registrering av firma, sedan vi fått ett fylligare underlag än som kan erhållas efter blott två års — låt oss kalla det så — försöksverksamhet. Vi måste alltså ha ytterligare någon tids erfarenhet av det nuvarande systemet innan vi från vår sida är beredda att föreslå någon ytterligare skärpning. Jag ber mot denna bakgrund att få yrka avslag på reservation nr 2. Reservationerna 3, 4 och 5 avser det s.k. låneförbudet i aktiebolagslagen. Moderaterna vill nu ytterligare urholka detta låneförbud, medan vpk vill genomföra en skärpning av gällande villkor. Centern stöder den socialdemokratiska linjen ända fram till motiveringen för avslag på vpk-reservationen, då man på nytt återgår till det moderata fadershuset. Förekomsten av ett låneförbud i aktiebolagslagen är naturlig med hänsyn till behovet av att skydda ett aktiebolags bundna kapital från att urholkas och för att förhindra skatteflykt. Förbud mot penninglån gäller i första hand aktieägare, styrelseledamot och den verkställande direktören i bolaget eller i annat bolag inom samma koncern samt vissa fysiska och juridiska personer som är närstående till dem. Det finns dock som bekant vissa undantag från låneförbudet, som har beskrivits här tidigare. Efter en beställningsskrivelse från Industriförbundet genomdrev den dåvarande borgerliga riksdagsmajoriteten i april i fjol en uppluckring av låneförbudet, så att möjligheter öppnades för ett aktiebolag att under vissa förutsättningar få lämna penninglån till anställda i syfte att de skall förvärva aktier i det lånegivande bolaget. Förvärv av andel i aktiefond eller i aktiesparfond som inte är företagsanknuten undantogs också helt från låneförbudets tillämpningsområde. Redan den härigenom genomförda urholkningen av låneförbudet är ytterst tvivelaktig och beslutades på andra grunder än rent företagsekonomiska. Ett system som innebär att man med lånade medel kan skaffa sig generösa skattemässiga fördelar, utan att förmånerna jämställs med annan skattepliktig inkomst av tjänst, kan i längden aldrig försvaras och upprätthållas. Lika orimligt finner vi det vara att man med hjälp av lånade medel skall kunna stödja den egna aktiekursen. Mot denna bakgrund saknas det definitivt skäl att införa ytterligare lättnader i låneförbudet, vilket nu föreslagits av moderaterna. Problemen med generationsväxlingar i familjeföretag kan bevisligen lösas inom ramen för det redan befintliga dispensförfarandet. Även om det sålunda kan finnas vissa skäl för återgång till de låneförbudsregler som gällde före 1982, anser vi det rimligt att avvakta t.ex. det arbete som bedrivs av kommissionen för åtgärder mot ekonomisk brottslighet, som har aviserat en promemoria med olika reformförslag där också det här området kan komma att tas upp. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 3, 4 och 5. Herr talman! I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag vill börja med att kommentera de synpunkter Bengt Silfverstrand framförde om konservatismens sätt att tänka.

Som jag visade i mitt första anförande har man alltså svepande tagit till det älskade begreppet ekonomisk brottslighet för att söka visa förekomsten av ett reformbehov, utan att kunna precisera vare sig innebörden av ekonomisk brottslighet i det här sammanhanget eller innebörden av det vidare begreppet borgenärsintresse. De medel som anvisas för genomförande av den här reformen, som man nu så hett eftersträvar, måste tas fram på ett sätt som obönhörligen drabbar de företag som bedriver en sund verksamhet och som bidrar till samhällets fortbestånd. På samma sätt som Bengt Silfverstrand såg sig kunna kritisera ett konservativt tänkande vill jag, på konceptuella grunder, kritisera ett reformtänkande som inte har anknytning till behov eller använder rimliga medel. Den kritik som vi i motionen har framfört mot brottsförebyggande rådets verksamhet, inte mot brottsförebyggande verksamhet i stort, vill jag gärna bekräfta. Jag skall ta ett exempel på varför jag anser att brottsförebyggande rådet i många hänseenden har drivit en verksamhet som saknar varje anknytning till eller känsla för de motstående intressenas behov, den lojala företagsamhetens behov. Majoriteten i lagutskottet framförde i betänkandet från i höstas krav på att hela kapitalet skulle återställas inom fyra månader. Det är ett utmärkt exempel på ett tänkande som saknar varje anknytning till vad som är rimliga villkor för sund företagsamhet. Små företag och stora företag tar alla tid på sig, behöver tid, för att täcka förluster och vidta nödvändiga åtgärder. Att föreslå att sådana åtgärder skulle ha genomförts ända intill gränsen av hela kapitalets återställande inom fyra månader är en handfast demonstration på en bristande känsla för reformverksamhetens krav och villkor.
Herr talman! Det förvånar mig att Bengt Silfverstrand även i den här debatten försöker göra sig lustig över att flera partier har kommit till likartade uppfattningar i en fråga. I den stora reservationen, nr 1, har centerns och moderaternas representanter i utskottet samma ställningstagande. Jag vill betona att folkpartiet inte är representerat i vårt utskott. När det gäller frågan om skärpning av likvidationsreglerna och utseende av likvidator väcktes från vart och ett av de här partierna motioner som alla tre utmynnade i avstyrkande av regeringens förslag i propositionen. Motiveringarna varierade något, och jag tar inte ställning till de motiveringar de båda andra partierna har för sina avslagsyrkanden. Men jag hoppas att Bengt Silfverstrand har tagit del av de motiv för avstyrkande som återfinns i den motion där mitt namn står först för centerpartiets räkning. Det som står i den motionen svarar jag för. Det som gäller här är den reservation som har avgivits av centerpartister och moderater i utskottet. Någon bedömning av BRÅ:s insatser kan jag inte komma ihåg att det finns där. Jag vill betona att BRÅ har utfört viktiga uppgifter när det gäller att arbeta fram förslag som kan leda till åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Men samtidigt måste BRÅ:s förslag liksom alla andra förslag som utredningar och andra lägger fram i vårt land, remissbehandlas och bedömas utifrån olika synpunkter. Det är vid en sådan bedömning av förslaget om att skärpa likvidationsreglerna som vi har kommit fram till att det inte är lämpligt med en sådan skärpning. Dels finns det inte belägg för att det är ett verksamt medel mot ekonomisk brottslighet, dels har det från många håll påtalats att det skulle vara en hämsko för seriös ekonomisk verksamhet. Herr talman! Jag har bara tre minuter på mig, så jag hinner inte gå in på de motiveringar som ligger bakom ställningstagandena till den nuvarande aktiebolagslagen och nuvarande bestämmelser. Men jag vill sammanfattningsvis säga att det gäller förhoppningarna om att klara sysselsättningen och vikten av att företag som hamnar i ekonomiska svårigheter får möjligheter att leva vidare och rekonstrueras. Det var de bedömningarna som statsrådet Lidbom gjorde 1975 och som vi för vår del håller fast vid. Vad sedan gäller en skärpning av låneförbudet framgår de olika uppfattningar som vi har i dessa frågor, nämligen att vi från vårt håll vill stimulera enskilt sparande medan den socialistiska delen syftar på en annan form av sparande, nämligen det kollektiva.
Herr talman! Nic Grönvall inledde med att säga ungefär så här: Den socialistiska majoriteten visar sig återigen företagsfientlig och vill ändra grunderna för företagandets villkor. Jag vet inte om Nic Grönvall känner till det, men den socialistiska majoriteten har fått oväntade bundsförvanter i den här debatten. Och jag kan, för att skapa litet balans i diskussionen om vilka remissinstanser som tycker vad, citera vad Sveriges grossistförbund säger om den åberopade BRÅ-promemorian, som alltså delvis ligger till grund för den föreslagna skärpningen av likvidationsreglerna. Så här säger Sveriges grossister: Vi hälsar det nu framlagda förslaget med tillfredsställelse. Vi ställer oss mycket positiva till det arbete som bedrivs av BRÅ. Skälet härtill är icke minst att grossistföretagen som regel har betydande varufordringar i sina rörelser och att det därför är oundgängligen nödvändigt att lagstiftningen i största möjliga utsträckning utformas på sådant sätt att den förhindrar att fordringarnas värde äventyras genom mindre seriösa näringsidkares agerande. Det finns flera andra instanser som har yttrat sig i samma riktning. Det finns också de, bl.a. bankinspektionen, som tycker att BRÅ har varit alltför försiktigt. Vidare finns bland dem som är positiva, vilket inte är minst viktigt, de två stora löntagarorganisationerna. Jag vill här särskilt vända mig till centern och fråga: Betyder det inte något, Martin Olsson, att de två stora löntagarorganisationerna, förutom en del företagarorganisationer och ett stort företagarförbund, ställer sig bakom förslaget? Med detta som bakgrund kan man inte rimligen hävda att vi skulle vara fientligt inställda till företagandet och dess villkor. Jag tycker att vi skall rensa bort den typen av argument från debatten och i stället se på vad förslaget sakligt innebär. Nic Grönvall anför som ett skäl till att han misstror BRÅ att han är kritisk mot begränsningen av tidsfristen, dvs. den tid som ett företag skulle ha på sig för att återställa aktiekapitalet. Tidigare skulle det återställas till hälften, men nu vill vi att hela beloppet skall återställas. BRÅ:s förslag innebär att fristen skulle vara 4 månader, men vi tyckte — sedan vi noggrant penetrerat förslaget — att det var en alltför kort tid. Det är anledningen till att den socialdemokratiska regeringen har föreslagit att fristen skall vara 8 månader, vilket utskottsmajoriteten ställer sig bakom. Det är ju så det brukar gå till, och jag uppfattar ändå Martin Olssons synpunkter som ett avvisande av de moderata uppfattningarna när det gäller BRÅ. Det är rimligt att man remissbehandlar förslag, och självfallet kan det också finnas anledning att göra förändringar i BRÅ:s förslag. Men grundprincipen är riktig, och den står vi bakom.
Herr talman! Hänvisningen till Sveriges grossistförbunds uttalande är uppenbarligen felaktig; förbundet förklarar självt på vilka grunder man intar denna ståndpunkt och hänvisar därvid till sina speciella krav — man har ofta stora varufordringar. Jag har uttalat mig om BRÅ och BRÅ:s förslag på mera allmänna grunder och kunnat påvisa att BRÅ framlagt ett förslag som t.o.m. den socialdemokratiska majoriteten här i riksdagen, efter att ha tänkt sig för tre gånger, kommit att förstå var för långtgående. Jag tycker det är ett utmärkt exempel på att BRÅ inte har känsla för vilka villkor som gäller för företagsamheten. Det finns därför ingen anledning att rensa bort argumentet att den socialdemokratiska majoritetens företrädare tydligt exponerar en misstro mot företagandet. Hänvisningen i detta fall till de stora organisationerna är lika haltande som när Per Israelsson hävdar att dessa stora organisationers ståndpunktstagande i låneförbudsfrågan är ett argument som borde påverka oss som står för uppfattningen att låneförbudet skall lindras. Vi vill nämligen genom lindringen av låneförbudet till förmån för bl.a. företagens anställda skapa möjligheter att åstadkomma ett verkligt alternativ som skulle gynna företagens anställda mer än det kollektiva ägande som dessa stora organisationers centrala ledningar och de båda socialistiska partierna förordar skulle göra. Vi är alltså inte ett smack imponerade av storleken hos de organisationer som stöder kollektivt ägande och löntagarfonder. Vi ser det i stället som mycket angeläget att här i riksdagen markera vårt odelade stöd för de anställdas strävan och möjligheter att äga i de egna företagen.
Herr talman! Vi får komma i håg att de likvidationsregler som vi nu strax skall besluta om kommer att få stor betydelse för företagens möjligheter att klara av ekonomiska kriser och att komma upp till det aktiekapital som krävs enligt det socialdemokratiska förslaget. Vi kan självfallet fram och tillbaka citera vad olika remissinstanser har sagt, men det är inget tvivel om att tunga remissinstanser har varnat för ett genomförande av detta förslag. Jag återkommer till — jag har citerat det i min motion, och jag nämnde det också i mitt anförande — vad styrelsen för Stockholms fondbörs sade om vad som förmodligen skulle ha inträffat med flera stora börsföretag om den här lagstiftningen hade gällt under de gångna åren. I propositionen görs det över huvud taget ingen analys av frågan om likvidationsreglerna. Den behandlas bara i ett enda stycke, som slutar med påståendet att en skärpning av reglerna om tvångslikvidation behöver genomföras. Jag har med mig en rad remissyttranden från olika organ som jag skulle kunna läsa upp. Det gäller stora organisationer. LRF har vänt sig emot förslaget med följande ord: LRF finner därför att den genom aktiebolag bedrivna ekonomiska brottsligheten skulle påverkas helt marginellt om de föreslagna reglerna infördes. I stället är risken stor att seriöst arbetande aktiebolag, vilkas verksamhet många gånger är av betydelse för sysselsättningen, skulle utsättas för onödigt likvidationshot, vilket bara det kan göra att företagets situation blir ohållbar. Jag kan citera patentoch registreringsverket, som väl bör vara opartiskt. Jag nöjer mig där med orden: Patentverket avstyrker därför detta förslag. Till sist vill jag utnyttja tiden till att citera vad vi alla varit ense om när vi antog nuvarande aktiebolagslag — det står i proposition 103, 1975. Statsrådet Lidbom sade där: ”Jag ansluter mig till utredningsförslaget om att ugångspunkten för tvångslikvidationsförfarandet bör vara att aktiekapitalet gått förlorat till 2/3.” Det var tidigare hälften. ”På den punkten föreslår jag alltså inte någon ändring i gällande lag. Gällande lag innebär emellertid, som nyss nämndes, att bolaget måste täcka hela bristen i aktiekapitalet för att undgå tvångslikvidation. Jag delar utredningens uppfattning att detta krav är alltför strängt.” Det sades alltså 1975. ”Det kan inträffa att ett företag belastas med stora utgifter under en förhållandevis kort period. Särskilt gäller detta i fråga om nystartade företag under deras uppbyggnadsperiod. Det kan också hända att dessa utgifter inte motsvaras av några nyförvärvade tillgångar vilkas värde enligt balansräkningen uppgår till de erlagda utgifterna. Sådana företag kan ibland komma över den gräns vid vilken likvidationsskyldighet föreligger.” Carl Lidboms slutsats är att det bör finnas en regel om att man, när två tredjedelar av aktiekapitalet har gått förlorat, kan undgå likvidationsskyldighet om det egna kapitalet vid nästa ordinarie bolagsstämma uppgår till halva aktiekapitalet. Det var hans bedömning med utgångspunkt framför allt i sysselsättningssynpunkterna.
Herr talman! Jag märker hur Nic Grönvall skyndsamt försöker ta sig ur det trångmål som han hamnade i, när han i sin andra replik sade att Grossistförbundet handlar utifrån sina snäva ekonomiska intressen. Det var i alla fall innebörden av hans replik. Vi har emellertid understrukit — det finns även såsom bakgrund till förslaget — borgenärernas intressen. Det gäller inte bara grossisterna. De flesta företag har s.k. borgenärer. Företagen står alltså i skuld till andra personer eller företag. Det innebär att väldigt många företag kommer att råka illa ut och hamna på ekonomiskt obestånd genom att de är leverantörer till icke seriösa företag. Tydligare kan man inte markera sitt intresse för företagen än vi har gjort när vi säger att vi vill slå vakt om borgenärernas intressen genom att förhindra att aktiebolag används för ekonomisk brottslighet genom en urholkning av aktiekapitalet. Därmed har vi avvisat försöken att skapa två grupper: en grupp bestående av Nic Grönvall och kompani som slår vakt om företagens intresse och en grupp, socialdemokraterna, som är negativt inställd. Tvärtom har vi socialdemokrater genom detta förslag markerat vårt intresse för seriös företagssamhet. Jag noterar med beklagande att man undviker att besvara den för denna diskussion kanske mest grundläggande frågan, nämligen frågan om minimikapitalet som i dag är 50 000 kr. Den borgerliga ståndpunkten måste innebära att man tycker att den gränsen är för högt satt, eftersom man med sitt förslag har markerat att man tycker det är rimligt att ett företag under längre tid, kanske ända upp till 18 månader, skall få driva sin verksamhet med ett så lågt aktiekapital som 50 000 kr. förbrukat till två tredjedelar. Det är i så fall helt fantastiskt. Trots att Nic Grönvall fick frågan redan före sin förra replik, har jag inte hört att han tagit avstånd från detta resonemang. Det är mycket anmärkningsvärt att man från borgerligt håll har denna lättsinniga inställning till ekonomisk brottslighet. Tunga remissinstanser har varnat för detta, sade Martin Olsson. Bl. a. LO, TCO, Bankinspektionen och Grossistförbundet har tillstyrkt detta förslag. Herr talman!

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till motion 1646 under punkt 6 i detta betänkande. I motionen begärs att en utredning skall tillkallas med uppgift att se över bestämmelserna om graderad rösträtt för aktier. Det är en partimotion från folkpartiet. Vi är inte företrädda i lagutskottet och har därför inte haft möjlighet att ställa vårt yrkande där. Bakgrunden till detta yrkande, som vi har ställt här i kammaren flera gånger tidigare, är att mycket av maktkoncentrationen inom det privata näringslivet i Sverige är grundad på möjligheten till graderad rösträtt för aktier på bolagsstämman i aktiebolag. Det kan inte vara en rimlig ordning, om man har till syfte att sprida aktieägandet och på så sätt i någon mån sprida ägande och inflytande i de svenska aktiebolagen. Vi i folkpartiet menar därför att regeringen bör föranstalta om en utredning med syfte att eliminera systemet med graderad rösträtt för aktier, i vart fall för de börsnoterade företagen. Lagutskottet har i sitt utlåtande över motionen i princip samma uppfattning som motionärerna men hänvisar till de problem som är förenade med utländska rättssubjekts förvärv av svenska aktier. Det är det enda argument som lagutskottet har mot motionen och för bibehållande av systemet med graderad rösträtt. En samhällskontroll av dessa förvärv eller en begränsning av förvärvsrätten från utländska rättssubjekts sida kan självfallet utformas på annat sätt än genom en graderad rösträtt för aktier. Jag vill med dessa få ord ansluta mig till principen om lika rösträtt för aktier och uttala mig för motionsyrkandet om en utredning om avskaffande av den graderade rösträtten för aktier. , Låt mig, herr talman, sedan bara lägga till att mot bakgrund av att folkpartiet inte är företrätt i utskottet kommer vi från folkpartiets sida att stödja reservation 1 till det här betänkandet.
Herr talman! Jag vill uttala min glädje över det stöd som vi får för reservation 1. Graderad rösträtt för aktier är någonting som utskottet har behandlat nästan varje år. Det kan verka bestickande att det borde vara lika rösträtt för alla aktier, men frågan har ju prövats, och bl.a. på grund av utlänningsför behåll, alltså att vi har begränsningar i utlänningars rätt att förvärva aktier Nr 148 och fast egendom i Sverige, har det visat sig nödvändigt att ha kvar möjligheten till begränsning av aktiernas röstvärde. Det är anledningen till att utskottet även i år har yrkat avslag på motioner om utredning om borttagande av skillnader i röstvärde för aktier.

Herr talman! Jag begärde ingen replik mot Bengt Silfverstrand, för vi är egentligen överens i sak. Jag vill bara göra några konstateranden till slut. Vi är som sagt överens i sak. Vad som skiljer oss åt är att på två ställen ser jag det så klart att vi skulle kunna fatta beslut redan i dag, men Bengt Silfverstrand vill avvakta. Där ser jag en möjlighet för vårt parti att påverka frågorna i den kommission som har tillsatts. Som jag sade i mitt inledningsanförande, gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten stora belopp, som visserligen är mörkertal. Men det är stora mörkertal det är fråga om, och samhället måste därför göra allt för att så långt möjligt komma till rätta med denna brottslighet. Jag sade också i mitt första anförande att alla partier säger sig vara överens om detta men att vi i vpk är beredda att gå längst. Socialdemokraterna är med ganska långt, och vi är i sak rätt ense med dem. De borgerliga partierna säger sig också vara för att åtgärder måste vidtas, men när det kommer till verklig handling finns det en skala för hur långt de borgerliga partierna vill gå. Vi menar att det måste till bestämda åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Vi behöver företagsamhet i Sverige, men vad vi behöver är en seriös företagsamhet. Vad vi skall sätta åt är inte den seriösa företagsamheten utan den icke-seriösa, den som skadar solidariteten i samhället. Där måste det sättas in bestämda åtgärder.

Herr talman! Om en ogift, barnlös och föräldralös person utan syskon avlider, skall då hans farfar och farmor och morfar och mormor och — om även de är döda — deras barn ärva, eller skall kvarlåtenskapen tillfalla allmänna arvsfonden? Detta är den viktiga fråga som vi har att ta ställning till i lagutskottets betänkande nr 32 med anledning av en socialdemokratisk motion med krav på begränsning av arvsrätten. Centern och moderaterna i utskottet avvisar detta socialdemokratiska motionskrav. Motionen tillstyrks däremot av socialdemokraterna och vpk. Sedan vi i vårt land 1928 avskaffade arvsrätten för kusiner och deras avkomlingar har några inskränkningar i arvsrätten inte genomförts. Däremot vidgades arvsrätten under slutet av 1960-talet, så att alla barn nu har arvsrätt efter sin far, oberoende av om föräldrarna var gifta med varandra eller inte. Innan jag går in på frågan om varför vi avvisar förslaget om begränsning av arvsrätten, vill jag kort ange vilka som är arvsberättigade enligt gällande lagstiftning. Närmaste arvingar är den avlidnes barn. De kallas första parentelen. För den som är barnlös är föräldrarna och, om de är avlidna, syskon eller syskons avkomlingar närmaste arvingar. De kallas andra parentelen. Om den bortgångne saknar såväl barn som föräldrar och syskon och syskons avkomlingar, ärver faroch morföräldrar eller, om de är avlidna, farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Denna grupp kallas tredje parentelen. Om den avlidne var gift men barnlös, tillfaller kvarlåtenskapen efterlevande make och delas vid den senares bortgång mellan resp. makes arvsberättigade i andra parentelen, alltså föräldrar, syskon och deras avkomlingar. Denna rätt till efterarv kallas sekundosuccession. Det kan anmärkas att det inte gäller tredje parentelen. Utredningen familjelagssakkunniga, som tillsattes 1970 och avslutade sitt arbete 1981, hade bl.a. att se över både arvsrätten i tredje parentelen och rätten till sekundosuccession. I familjelagssakkunniga, där jag f. ö. själv var ledamot fr.o.m. 1976, konstaterade vi att även om släktbanden tunnats ut, så kan i många av de fall där föräldrar saknas samhörigheten med faroch morföräldrar eller föräldrarnas syskon vara mycket stark. Vi hänvisade i utredningen även till att arvsrätt för tredje parentelen gäller i alla nordiska länder och att Norge dessutom har kvar den arvsrätt för kusiner och deras avkomlingar som vi i Sverige avskaffade 1928. De tre socialdemokratiska ledamöterna i familjelagssakkunniga fogade ett särskilt yttrande till slutbetänkandet, där de angav som sin principiella ståndpunkt att arvsrätten borde begränsas i första hand i vad gäller rätten till sekundosuccession och arvsberättigade i tredje parentelen. Dessa tre socialdemokrater har i år väckt motionen 895, vars motivering praktiskt taget ordagrant motsvarar det särskilda yttrandet i familjelagssakkunnigas betänkande. Motionsyrkandet är att en utredning skall tillsättas med syfte att begränsa kretsen av arvsberättigade gällande de båda nämnda grupperna. Den socialdemokratisk-kommunistiska majoriteten i lagutskottet tillstyrker motionskravet och stöder alltså kravet på begränsning av kretsen arvsberättigade i tredje parentelen och egentligen även kravet på inskränkning av rätten till sekundosuccession.

Förutsättningen för arvsrätt i tredje parentelen är för det första att personen skall vara ogift. För det andra skall han sakna barn. För det tredje skall hans föräldrar vara döda. För det fjärde skall han sakna syskon och avkomlingar till syskon. Om alla dessa kriterier är uppfyllda, är faroch morföräldrar, eller om de är döda deras barn — alltså den avlidnes fastrar, farbröder, mostrar och morbröder — arvsberättigade. Men den arvsrätten sammanhänger helt enkelt med att de är den avlidnes närmaste släktingar. Hur kan man påstå att det är fel med denna arvsrätt och att arvsfonden i stället skall överta kvarlåtenskapen? För den som är både barn-, föräldraoch syskonlös är ju faroch morföräldrar eller föräldrarnas syskon de närmaste, och det finns gott om exempel på hur den som, t.ex. genom en trafikolycka, helt plötsligt blir. föräldralös har fått ett hem hos någon av de nämnda släktingarna. Varför skulle allmänna arvsfonden gå före dessa släktningar i arvshänseende, som föreslås i motionen och som socialdemokrater och kommunister i utskottet anser? Jag vill dessutom påpeka att eftersom huvuddelen av de vuxna har barn och/eller är gifta, kan vi räkna med att arvsrätt för släktingar i tredje parentelen oftast kan komma i fråga när en ung människa går bort. Den som ännu inte är myndig kan inte heller genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap.

När en ung person avlider torde hans tillgångar — om de är av någon storlek — oftast utgöras av arv eller gåvor från släktingar. Även detta talar för bibehållande av nuvarande arvsrätt för de släktningar som finns i tredje parentelen. I den socialdemokratiska motionen krävs även att rätten till sekundosuccession begränsas. Jag nämnde tidigare vad det gäller. Det är fråga om efterarv när båda de barnlösa makarna har avlidit. Trots att familjelagssakkunnigas majoritet bestående av ordföranden och de tre socialdemokratiska ledamöterna föreslagit betydande begränsningar i rätten till sekundosuccession krävs nu i motionen av samma ledamöter att den av dem begärda utredningen även skall få i uppdrag att föreslå begränsningar av rätten till sekundosuccession. Inom familjelagssakkunniga blev vi inte eniga i dessa frågor, men eftersom förslagen remissbehandlats och nu är föremål för överväganden inom justitiedepartementet får vi säkert helt oberoende av denna motion tillfälle att återkomma till den frågan här i riksdagen. 95 I det nu aktuella betänkandet från lagutskottet behandlas även motionen 892 av Margareta Gard där hon tar upp problemet med den s.k.- basbeloppsregeln kontra sekundosuccession. Inom familjelagssakkunniga var vi eniga om ett förslag, som, om det genomförs, helt tillgodoser Margareta Gards motionskrav. Herr talman! I den socialdemokratiska motionen framhålls att man i första hand vill begränsa arvsrätten i vad gäller sekundosuccession och tredje parentelen. Eftersom man skriver ”i första hand” är väl detta att se som en början på ytterligare krav på begränsningar av arvsrätten. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte tagit avstånd från uttrycket ”i första hand”. Man frågar sig osökt vilka arvsrätter socialdemokraterna vill avskaffa därefter — alltså i andra och tredje hand osv. Herr talman! Vi icke-socialister i lagutskottet motsätter oss förslagen om begränsning av arvsrätten, vilket framgår av vår reservation. Det finns inga sakliga motiv för att Sverige skulle ta initiativ till ändringar av regler som i huvudsak är lika i alla nordiska länder. Nej, låt oss behålla den nuvarande arvsrätten efter barnlösa, ogifta, föräldralösa, för faroch morföräldrar och föräldrarnas syskon. Dessa släktingar, som en del betraktar som avlägsna, är — när de har arvsrätt, och då skall ju speciella kriterier vara uppfyllda — den avlidnes närmaste släktingar, och det finns ingen anledning att samhället genom allmänna arvsfonden skulle överta denna arvsrätt. Jag yrkar därmed bifall till reservationen av Per-Olof Strindberg m.fl.

Herr talman! Majoriteten i utskottet anser det motiverat att nu begära en översyn av bestämmelserna i syfte att begränsa kretsen av arvsberättigade. Reservanterna säger nej till en översyn. Det är detta som är skillnaden i uppfattning oss emellan. Anledningen till att jag särskilt betonar detta är att man av Martin Olssons inlägg kunde få den uppfattningen att lagutskottet i dag lägger fram ett konkret förslag till ändring av gällande arvsbestämmelser. Så är inte fallet, utan förslaget gäller en översyn. Som motivering för vårt förslag vill jag framhålla att direktiven för familjelagssakkunniga skrevs redan 1969 av dåvarande regeringen. Redan i de direktiven framhölls att familjelagssakkunniga borde se över arvsbestämmelserna. Man var då inte alls fftämmande för, utan man kunde tänka sig, en begränsning av kretsen av arvsberättigade, framför allt i fråga om den s.k. tredje parentelen. Den passusen i direktiven väckte ingen särskild uppmärksamhet 1969. Det har gått ett antal år sedan dess. Jag vill vidare framhålla att —- som Martin Olsson också mycket riktigt sade — nu gällande lagbestämmelser är från 1928, dvs. drygt 50 år gamla. Den mycket snabba samhällsutveckling som skett under de gångna 50 åren kan i sig motivera en översyn av arvsbestämmelserna, framför allt i fråga om den begränsade del som utskottsmajoriteten behandlar och som gäller den s.k. tredje parentelen. Man kan fråga sig varför inte familjelagssakkunniga i sitt stora betänkande tagit fram de här förslagen. Det framgår av utskottsbetänkandet att det helt enkelt beror på att utredningskommittén inte lyckades få till stånd överläggningar på nordisk basis.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
Herr talman! Jag utgår från att alla som hörde mitt anförande och tog del av den bild jag visade över de verkliga förhållandena inser att det inte finns motiv för att begära en utredning om begränsning av arvsrätten i den s.k. tredje parentelen, i de få fall som förekommer. Jag skall först ta upp frågan om familjelagssakkunniga. Det sägs att direktiven inte väckte någon stor uppmärksamhet. Jag vet inte om direktiv brukar väcka så stor uppmärksamhet. Vi har på s. 440 i utredningens betänkande redovisat förhållandena, och jag har något refererat synpunkterna i mitt inlägg. Jag skall inte ägna så mycket tid åt det nu, eftersom det finns viktigare saker. Jag vill bara konstatera att familjelagssakkunniga inte ansåg det vara lämpligt att framlägga något förslag. Det socialdemokratiska särskilda yttrandet kom ju sista dagen. Vi övriga ledamöter i utredningen kunde alltså inte vara beredda på det. Men det viktiga, herr talman, är vad man vill uppnå. Lennart Andersson sade, att eftersom arvsreglerna inte har ändrats sedan 1928 — det har de ju, det har ju nämnts arvsrätt efter fadern, men det är en annan sak — är det dags att söka finna begränsningar. Betyder det att socialdemokratin steg för steg vill arbeta fram ett samhälle, där man får en allt starkare begränsning av arvsrätten? Är det detta som man åsyftar när man i motionen — som ju är klippt ur det särskilda yttrandet — skriver att motionärerna anser att i första hand sekundosuccessionen och kretsen av arvsberättigade i tredje parentelen bör inskränkas. Eftersom man har skrivit ”i första hand”, måste man räkna med en fortsättning. Det skulle vara värdefullt att få veta av Lennart Andersson vad som kommer i fortsättningen. Kan Lennart Andersson, om han lyssnade på mitt anförande och satte sig in i hur det här verkligen förhåller sig, säga att det finns skäl att ta bort arvsrätten i tredje parentelen i och för en överföring till arvsfonden? Kom ihåg vilka kriterier som måste vara uppfyllda! För arvsrätten i tredje parentelen krävs att det rör sig om de närmaste släktingarna. Jag förstår inte varför socialdemokraterna eftersträvar att ta bort arvsrätten för de närmaste släktingarna. Alla känner vi väl i vår bekantskapskrets något barn som har växt upp hos faroch morföräldrar, hos farbröder, fastrar, morbröder eller mostrar, därför att barnet har blivit föräldralöst. Är det orimligt att det i denna speciella situation finns en arvsrätt? Föreligger inte den här situationen, finns det ju inte heller någon arvsrätt. Sedan till talet om samhällsutveckling. Visst har vi haft en samhällsutveckling, men för vår del vill vi inte att samhället skall utvecklas därhän att mer och mer av arvsrätten övergår till samhället. Jag tror att grunden för att vi privat skall vilja planera vår ekonomi, vara sparsamma osv., är att vi tror att våra närmaste kan få glädje av vad vi lämnar efter oss. På bildskärmen visas nu att tredje parentelen gäller arv till faroch morföräldrar, farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Detta betyder att en person för det första måste vara ogift, för det andra barnlös, för det tredje föräldralös och för det fjärde utan syskon eller syskons avkomlingar. I detta fall hävdar jag att faroch morföräldrar, mostrar, morbröder osv. är hans närmaste släktingar, och då är det också skäligt att dessa har arvsrätt och inte arvsfonden. Lennart Andersson brukar alltid vara saklig i sina inlägg, men jag konstaterade att det nu saknades sakliga motiveringar till den socialdemokratiska och kommunistiska majoritetens ställningstagande, som innebär att riksdagen skall begära en utredning om arvsrättens borttagande i detta fall.
Herr talman! Kammarens ledamöter vet genom lagutskottets betänkande att man i regeringskansliet f. n. bereder familjelagssakkunnigas förslag till en ny äktenskapsbalk. I det sammanhanget kommer familjelagssakkunnigas förslag om en inskränkning i den s.k. sekundosuccessionen. Genom att lagutskottets majoritet nu föreslår också en översyn av arvsbestämmelserna i den s.k. tredje parentelen kan riksdagen få en helhetsbild, när det så småningom kommer en proposition, byggd på familjelagssakkunnigas betänkande. Hade utskottets majoritet nu inte lagt fram det här förslaget, hade det saknats en väsentlig del i helhetsbilden, när det senare kommer en proposition — om man utgår från familjelagssakkunnigas förslag. Vi tycker det är motiverat — och det är också vår ambition — att riksdagen skall kunna få ett ordentligt underlag för att bedöma frågan i dess helhet. Martin Olsson! Det förslag lagutskottet nu lägger fram är att det skall genomföras en översyn av arvsbestämmelserna för den s.k. tredje parentelen, inte något mera. Martin Olsson försöker göra affär av att detta skulle vara ett yrkande i första hand och att vi sedan omedelbart skulle återkomma med längre gående yrkanden. Så är inte fallet, utan utskottets förslag är begränsat till den tredje parentelen. Av tidsskäl brydde jag mig inte om att göra någon längre utvikning över alla de förändringar som har skett i samhället under de gångna 50 åren och över alla de förändrade attityder som människor har fått, inte minst när det gäller familjefrågor och arvsfrågor. Det ville jag bespara kammaren. Jag utgår från att varje ledamot själv mycket väl kan se tillbaka på och bedöma den samhällsutveckling som skett, och vi behöver alltså inte ha någon lång föreläsning om detta i dag.
Herr talman! Lennart Andersson har inte på minsta sätt motiverat varför arvsrätten skall tas bort i det här speciella fallet. Han har bara hänvisat till att frågan bör utredas. Men man begär ju inte en utredning om man inte har syftet att komma någon vart. Jag ser det som att man har en strävan att arvsfonden skall gå före de närmaste släktingarna till den person som råkar vara barnoch föräldralös. Det står klart och tydligt i den motion som förslaget bygger på att man i första hand vill begränsa arvsrätten i de fall som nämns. Därför efterlyser jag svar på vad det är som skall komma i andra och tredje hand. Jag sade också att jag beklagar att utskottsmajoriteten inte har tagit avstånd från uttrycket ”i första hand”. När det gäller familjelagssakkunniga vill jag sedan säga att det i det betänkande som senast avgavs är fråga om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar. Där kommer sekundosuccessionen in — den är ju aktuell när två barnlösa makars egendom skall delas. Men tredje parentelen har ingenting med äktenskapets ekonomiska rättsverkningar att göra, utan där är det en ren arvsfråga.

Förhoppningsvis gör de det aldrig. Till sist vill jag — för att ge Lennart Andersson chansen att förklara detta — fråga varför det är fel att behålla arvsrätten på det sätt jag har redovisat här. Det är ju vad som gäller enligt svensk lagstiftning och enligt lagstiftningen i övriga nordiska länder. Eftersom det krävs speciella kriterier gäller detta dessutom bara i ytterst enstaka fall. Varför är det fel? Jag vill också fråga: Innebär uttrycket ”i första hand” att vi måste befara att det inom några år framförs ytterligare krav från socialdemokraterna på begränsning av arvsrätten?
Herr talman! Jag vill bara kortfattat replikera att Martin Olsson inte behöver ställa dessa frågor till mig. Martin Olsson har hela tiden varit ledamot i familjelagssakkunniga, och det räcker med att han läser direktiven till den utredning han själv varit ledamot i.
Herr talman! Det är väl ändå litet magert, Lennart Andersson, att falla tillbaka på direktiv skrivna hösten 1969. Som ledamot av en utredning brukar man ju i och för sig inte kritisera direktiven. Och tyvärr eller lyckligtvis, beroende på hur man ser det, har jag inte varit ledamot hela tiden. Jag kom med i denna utredning först hösten 1976. Vi kan konstatera att en majoritet av lagutskottet, bestående av sju socialdemokrater och en vpk:are, föreslår att riksdagen skall begära en utredning om begränsning av arvsrätten utan att utskottets talesman, vår högt värderade vice ordförande, har angett ett enda skäl som talar för att man skall begränsa arvsrätten. Han har endast hänvisat till direktiv som nu är nära 14 år gamla.